Herr talman! Jag har fått några frågor under debatten, och jag skall helt kort svara på dem. Jag vill först göra klart att jag tycker att det är mycket väsentligt att studiemedlen höjs. Jag vill också erinra om att regeringens förslag var att det totala studiemedelsbeloppet skulle höjas mer än vad socialförsäkringsutskottet nu föreslår. När regeringen lade fram detta förslag var det självklart att det måste finansieras. Nu har våra förslag till finansiering, omfördelningsförslagen, blivit starkt kritiserade och inte accepterade av utskottet. I konsekvens med det kan man inte höja studiemedlen till 148 96, vilket jag beklagar. Jag vill gärna säga att jag har full respekt för socialförsäkringsutskottets ställningstagande, särskilt som utskottet har gjort detta ställningstagande med en hänvisning till den översyn som vi har aviserat från regeringens sida. Man säger i utskottsbetänkandet: ”Härigenom kan en mera förutsättningslös prövning ske av vilka omprioriteringar som är möjliga för att få utrymme för att höja studiemedelsbeloppet för de studerande som är i störst behov av medel för att kunna bedriva sina studier.” Det var ett sådant arbete som vi menade att regeringens proposition innehöll, men nu får vi börja om och göra det på ett annat sätt. Jag tänker då arbeta i den riktning som utskottet nu har angett för regeringen.
Herr talman! Jag beundrar Lena Hjelm-Wallén. Hon har full förståelse för att hennes egna partivänner gör tvärstopp när hon lägger fram som hon själv tycker riktiga besparingsförslag. Utskottet går ju tvärtemot Lena Hjelm Wallén när det gäller både äktamakeprövningen och bidragsdelen. Det här är inte den enda fråga där Lena Hjelm-Wallén får sina egna emot sig, utan det börjar snarare bli regel när det gäller hennes område. Några exempel bara: 2. Inget intag till sjöbefälsutbildningarna i Härnösand, sade utbildningsministern, men hennes egna gjorde tvärtom. Det var bara moderater och folkpartister som stödde henne. 3. Utbildningsministern vill lägga ett hörselgymnasium i Härnösand. Hennes egna överger henne och vill lägga det i Örebro. 4. Utbildningsministern lägger fram ett sällsynt illa genomtänkt förslag till nedskärningar på högskoleområdet, så att det unika inträffar att riksdagen får ta över regeringens beredningsarbete. 5. Slutligen kommer det här med äktamakeprövningen och bidragsdelen. Lena Hjelm-Wallén är belåten i alla fall och tycker att det här är bra. Jag har som sagt stor beundran för utbildningsministern.
Herr talman! Jag vill också i det här stycket sälla mig till utbildningsministerns beundrare. Jag ställde en rak fråga: Hur ställer sig utbildningsministern till att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet springer helt ifrån de förslag som regeringen har lagt fram? På detta svarar utbildningsministern att hon har stor förståelse för det. Det tycker jag är mycket storsint. Men det är förvisso ingen effektiv regeringspolitik — låt mig säga det. Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att kort replikera Rune Backlund, som sade att det inte bara handlar om att förse ungdomarna med pengar. Nej, förvisso icke, men det är väldigt viktigt för de studerande i dag att de har så mycket att de över huvud taget kan klara sig. Det finns också en annan faktor att beakta i det här sammanhanget, nämligen att vi måste se till att vi får en så rimlig skattepolitik att de unga, när de så småningom kommer utiarbete, verkligen får litet mer pengar kvar i portmonnän. Då kan de också betala tillbaka sina studiemedel.
Herr talman! Jag har förståelse och respekt för hur socialförsäkringsutskottet fattade sitt beslut. Men jag har samtidigt sagt att jag beklagar att det inte nu finns utrymme att höja studiemedlen till 148 96 av basbeloppet. Jag tycker att det hade varit bättre om man hade kunnat göra det, men då måste man ha omfördelningsförslag, och där mäktade utskottet inte följa med regeringen.
Herr talman! Låt mig bara kort säga till Gullan Lindblad att vad jag uttryckte med min synpunkt om kraftiga höjningar, var att det kommer en tid även efter studierna och att man förhoppningsvis också då skall ha möjligheter till en dräglig ekonomi. Det är i det sammanhanget vi skall se relationerna mellan höjda studiemedelsbelopp och skuldbeloppen.
Herr talman! Efter detta vill jag upprepa vad jag sade — och då hoppas jag att vi kan hjälpas åt, Rune Backlund — nämligen att vi måste se till att få en så vettig skattepolitik i vårt land att de unga har möjligheter att snabbt betala tillbaka sina studielån.

Herr talman! Det är väl egentligen bara en enda men mycket viktig fråga som fortfarande är obesvarad och som jag gärna vill att utbildningsministern ger ett svar på. Inte minst mot bakgrund av de mycket dunkla uttalanden som Ralf Lindström gjorde tidigare frågar sig nog väldigt många av kammarens ledamöter nu: Är socialdemokraterna för eller emot äktamakeprövning i studiemedelssystemet? Ni röstade alla för en äktamakeprövning för ett drygt år sedan. Nu har regeringen lagt förslag om äktamakeprövning, och här har vi haft en delvis ganska förvirrad debatt. Kan man nu lita på att ni lägger de här tankarna åt sidan, om riksdagen bestämt säger ifrån i dag ocht.o.m. majoriteten av socialdemokraterna inte vill ha någon äktamakeprövning? Vill utbildningsministern ge ett klart svar på den frågan, är det nog många som hälsar det med tillfredsställelse.
Herr talman! Jörgen Ullenhag kan läsa i utskottsbetänkandet. Där står att med hänsyn till det anförda är utskottet således inte nu berett att — osv. I stället hänvisar man till en förutsättningslös översyn, som bör göras av regeringskansliet. Jag har sagt att jag är beredd att verka i den riktningen.
Herr talman! Nu ställde jag egentligen inte frågan om vad utskottet tycker, för innantill kan jag faktiskt läsa. Jag ställde frågan vad Lena Hjelm-Wallén anser, som själv har lagt fram ett förslag om att införa äktamakeprövning i studiemedelssystemet. Det är ju regeringens förslag som vi diskuterar här i dag. Har Lena Hjelm-Wallén lämnat tankarna på detta, eller står Lena Hjelm-Wallén fast vid förslaget i propositionen? Det är ganska viktigt det här, herr talman, därför att om Lena Hjelm Wallén säger att hon står fast vid förslaget kan man räkna med att detta återkommer. Det vore bra om den här debatten kunde mynna ut i ett klart uttalande från utbildningsministern om att hon respekterar att riksdagen nu säger ifrån och inte återkommer i denna mycket olyckliga fråga.
Herr talman! Vad vi skall göra nästa år är naturligtvis att respektera det som riksdagen kommer att fatta beslut om, nämligen att inte nu göra någonting åt äktamakeprövningen.

Herr talman! Moderata samlingspartiet delar regeringens uppfattning att det är nödvändigt att spara också på u-hjälpsanslaget. Vi gör detta mot bakgrund av de svåra balansbristerna i svensk ekonomi, som i dag utförligt diskuterats i denna kammare. En tredjedel av statens utgifter lånefinansieras. En del av dessa lån tas upp på utländska marknader, vilket innebär att vi konkurrerar med många u-länder om andra länders sparande. Om en låntagarnas klubb skapades, skulle Sverige sitta i den tillsammans med flera av programländerna för svenskt bistånd. Statens budgetunderskott och Sveriges behov av utländsk upplåning måste dras ner, om Sverige skall kunna vara en stabil och pålitlig biståndsgivare i den internationella utvecklingsansträngningen. En utebliven sanering av svensk ekonomi kommer endast att leda till fortsatta devalveringar, vilket kanske är ett kosmetiskt skönare sätt att minska det reella innehållet i u-hjälpsanslaget men är ur u-ländernas synpunkt precis lika litet önskvärt som regelrätta budgetnedskärningar. Biståndets reala värde för mottagarna minskar med varje svensk devalvering, oavsett om Sverige står kvar vid enprocentsmålet eller ej. Våra förslag till besparingar på biståndsanslaget kommer att vara en del av ett omfattande moderat besparingsoch åtgärdsprogram, som syftar till att sanera de svenska statsfinanserna och återställa tillväxten i ekonomin. Besparingarna på u-hjälpen blir således bara en faktor bland en lång rad andra svåra, kännbara och besvärliga besparingar. I detta hänseende tycks vi komma att skilja oss från socialdemokraterna. Vi beklagar att regeringen presenterat sin s.k. frysningsproposition redan i höst. Därmed får vi en debatt om biståndets volym, som är frikopplad från de viktiga frågorna om biståndets inriktning, utformning och effektivitet. Ändå är det just dessa frågor som nu behöver diskuteras. Svensk u-hjälps problem är inte bristen på pengar utan svårigheten att omsätta de anslagna medlen i insatser, som leder till utveckling och framåtskridande för de fattiga. Verkligheten är den att u-hjälpsanslaget under 1970-talet har vuxit så snabbt att stora reservationer har uppkommit. SIDA har helt enkelt svårt att snabbt omsätta anslagen i vettiga projekt. Detta syns inte bara i de stora reservationerna som pendlar mellan 1 och 1,5 miljard kronor utan också i det faktum att bortåt 35 26 av anslagen till våra 18 programländer utbetalas i form avs.k. importstöd, vilket egentligen innebär att Sverige översänder en check i konvertibel valuta, som tyvärr dessutom alltför ofta leder till inköp i andra industriländer än Sverige. Det finns stater bland SIDA:s programländer med vilka det i dag är nästan omöjligt att bedriva ett meningsfullt utvecklingssamarbete.

Den väsentligaste uppgiften för svensk biståndspolitik av i dag är att höja effektiviteten i utvecklingssamarbetet. Jag är övertygad om att detta kan ske bl.a. genom att vi i större utsträckning engagerar svenska organisationer och företag i verksamheten. Vi måste utnyttja hela den svenska resursbasen och ta till vara den kunskap och den kompetens som finns på universitet och högskolor, i det enskilda näringslivet och i Folkrörelsesverige. Vi måste få ett flexiblare bistånd, där vi kan bidra till att lösa särskilt viktiga problem för världssamfundet, t.ex. miljöoch energifrågor, i stället för att vara fastlåsta till vissa länder i ett slags evighetsbistånd, oavsett vad som inträffar i dessa stater. Förutsättningarna för ett effektivt bistånd förbättras också, om vi söker samarbeta med länder som strävar efter demokratiska och marknadsekonomiska lösningar på utvecklingsproblemen. Herr talman! Moderata samlingspartiet anser att storleken av biståndsanslaget bör bestämmas i sedvanlig ordning när budgetpropositionen föreligger. Därmed blir det också möjligt att bedöma vilka möjligheter till besparingar som kan göras utan att biståndsverksamheten eftersätts. Möjligheter till effektivisering och omprioritering inom biståndsramen kan då tillvaratas. Samarbetet med de enskilda organisationerna — kristna och humanitära — kan t.ex. förstärkas. Miljöoch energifrågorna kan prioriteras. Biståndspolitiken kan få en bättre inriktning. Det är djupt beklagligt att vi befinner oss i en situation där en mängd svåra besparingar måste genomföras. All politik måste emellertid utgå från verkligheten. De partier som vill höja u-hjälpen med ca 600 milj.kr., eller kanske ännu mycket mer, nästa år måste samtidigt vara beredda att öka budgetunderskottet med detta belopp eller att öka skatterna. Det vore intressant att veta vilka skattehöjningar de gemensamma reservanterna centern, folkpartiet och vpk planerar för nästa år. Herr talman! U-hjälp bedriven med ianspråktagande av andra nationers besparingar är ingen solid solidaritetshandling. Det kan vi inte hålla på med i längden. Det är faktiskt de partier som är beredda att förorda en sådan ekonomisk politik och budgetpolitik som så fort som möjligt sanerar Sveriges ekonomi som lägger grunden till en uthållig svensk u-hjälp. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till alla ideella och kristna organisationer som ställt upp i olika sammanhang för att värna om det svenska biståndet till u-länderna. Det har varit ett välbehövligt stöd i ryggen för oss som kämpar för ett bibehållet svenskt bistånd. Det är väl känt för alla i detta hus att det inre engagemanget och inspirationen kan vara av mycket skiftande styrka när man skall deltaga i en debatt. Det skiftande engagemanget beror till största delen på hur starkt man känner för den sak man försvarar; inspirationen och debattglädjen fordrar också andra komponenter, bl.a. att man känner att det är en debatt med positiva förtecken som man för. Personligen upplever jag denna debatt om det svenska folkets stöd till de fattigaste folken i världen som oerhört viktig. Jag känner ett starkt engagemang. Men den rätta debattglädjen saknas, och det beror på att dagens debatt om vad Sverige kan avstå i form av stöd och utveckling till u-länderna saknar positiva förtecken. Jag kan inte med bästa vilja i världen se något positivt i att vi svenskar inte skall kunna stå fast vid de löften vi tidigare givit till denna nödlidande del av mänskligheten. Det känns oerhört dystert att plötsligt behöva gå 15 år tillbaka i tiden, då de humanitära krafterna verkligen behövde mobiliseras för att vi i riksdagen skulle gå över tröskeln till det enprocentiga biståndet till u-länderna. Jag har alltid uppfattat socialdemokratins engagemang för de fattiga folken som mycket starkt. ”Solidariteten känner inga gränser” är slagord i propagandamaskineriet vid internationella framträdanden och vid manifestationerna första maj, och det har också jag trott på. Inte minst trodde jag att detta partis starka delorganisationer — SSU, kvinnorörelsen och Broderskapsrörelsen — med sina kunskaper om förhållandena i tredje världen och det visade engagemanget i biståndsdebatten var en garant mot de påfrestningar som en begränsad svensk nedgång i ekonomin skulle föra med sig. Det är som bekant lätt att ge av sitt överflöd. Men givandet är svårare och mera äkta om det innebär en viss grad av uppoffring. Liknelsen med änkans skärv är viktig att läsa och begrunda, den borde prägla dagens biståndspolitiska debatt i Sverige. Men socialdemokraterna är inte ensamma om att vilja skära ned nivån på det svenska biståndet. Också moderaterna sjunger på samma melodi, och det är bara dimbildningar över debatten om man påstår något annat. Moderata samlingspartiet har ända sedan det övergav det gamla namnet högern strävat efter en mjukare attityd i sociala sammanhang än den som präglade det gamla partiet. Det internationella sambandet och humanistiska grundtankar har dykt upp i programskrifter och anföranden från moderata företrädare. Men den omvändelsen från den gamla konservatismens egoistiska syn på det gemensamma ansvaret för medmänniskan har med ställningstagandet till vår u-hjälp fått ett kraftigt grundskott. Om man jämför regeringens proposition, majoritetsutlåtandet i utskottet och moderaternas reservation är det bildligt talat samma andas barn som kommer fram. Det är grundinställningen att Sverige i nuläget inte har råd att stå kvar vid åtagandet att avsätta 1 20 av BNI för hjälp och utveckling i u-länderna. Det är ju också detta som regeringsförslaget handlar om. Regeringen säger, kort uttryckt, att nu är våra ekonomiska svårigheter så stora i Sverige, att vi inte har råd att avstå 1 96 av vår BNI till de fattiga folken i världen. Det är formellt sett detta förslag som riksdagen har att säga ja eller nej till. I det sammanhanget måste jag replikera Margaretha af Ugglas beträffande en del synpunkter i hennes anförande. Jag tycker att Margaretha af Ugglas för fel debatt i dag. Det är inte en debatt om inriktningen av vårt bistånd som vi skall föra, utan om biståndets storlek och ramen för det. Det är vad regeringspropositionen i sin korthet innehåller, och det är om detta vi har yttrat oss i betänkandet. Margaretha af Ugglas frågar vilka skattehöjningar vi reservanter vill föreslå eller hur mycket vi vill öka budgetunderskottet med det kommande året. Jag kan bara uttala mig på folkpartiets vägnar, och jag vill göra det genom att fråga Margaretha af Ugglas om hon aldrig har hört talas om ordet besparingar. Vi i folkpartiet kommer att till riksdagens vårsession lägga fram vårt alternativ till regeringens budgetförslag, och där kommer vi att till sista öret redovisa finansiering av alla de åtgärder vi föreslår. Debatten om dessa frågor skall vi föra när de förslagen föreligger. Det ställningstagande regeringen gjort innebär att regeringen tycker att de fattiga folken skall hjälpa till att bära våra ekonomiska bekymmer. Det är närmast detta vi protesterar emot. Den socialdemokratiska regeringen och moderata samlingspartiet har inte vilja och kurage att gå ut till sina väljare och säga: Nu får vi sänka vår standard en aning för att rätta till ekonomin, men vi skall ta den bördan utan att ta av hjälpen till u-länderna. Detta är en krävande uppgift. Det kan jag personligen vittna om, eftersom folkpartiet alltid stått på dessa humanismens barrikader. Det är oftast svårt att få människor i välfärdslandet Sverige att verkligen förstå graden av den nöd som finns i u-länderna, och det krävs mod att stå emot välgrundade krav från hemmafronten till förmån för dem som kämpar för sina liv i den yttersta frontlinjen. Man måste helt förstå för att vara villig att avstå. Socialdemokraterna och moderaterna i utskottet pekar båda på att vi måste göra vår u-hjälp effektivare. Ja visst! Folkpartiet ställer upp till hundra procent bakom den målsättningen. Men, som jag sade tidigare, den debatten skall vi väl föra när vi skall fördela biståndet och ge övriga anvisningar i samband med att man behandlar regeringens förslag om u-landsbiståndet i budgetpropositionen. Jag kan redan nu avisera att vi i folkpartiet kommer att lägga förslag om hur vi skall få u-hjälpen effektivare än i dag, hur vi skall få ut mesta möjliga hjälp för varje krona vi satsar. Vi vill satsa starkt på åtgärder som varaktigt lyfter u-länder genom ekonomisk tillväxt och egen produktion. Vi vill satsa på de områden där vi svenskar har stor kunskap att dela med oss av. Miljö, energi och snart sagt alla former av entreprenadarbeten är vi duktiga på. Och inte minst, vi vill än starkare utnyttja de ideella och kristna organisationer som arbetar med olika u-landsprojekt. Den hjälp som gått via de ideella folkrörelserna har hittills gett det största utbytet per satsad krona. Då skall vi också nyttja de kanalerna. Herr talman! Folkpartiet ställer upp på direkta och helt fria förhandlingar om hur vi skall göra framtidens u-hjälp bättre och effektivare. Men ramen — 1 90 av vår BNI — kan vi inte förhandla om. Vi har en gång gett detta som ett fast löfte till u-länderna, och det löftet kommer vi aldrig att svika. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag tycker egentligen att Rune Ångström väl illustrerar det absurda i den debatt som vi för här i kammaren i dag. Han vill inte att vi skall diskutera inriktningen och utformningen av den svenska u-hjälpen. Det var fel av mig att beröra det. Han vill inte att vi skall diskutera finansieringen av den svenska u-hjälpen. Han vill att vi enbart skall diskutera fristående volymer. Då frågar jag mig: Är det faktum att vi har enprocentsmålet här i Sverige det som hjälper de fattiga människorna? Eller är det faktum att de resurser som vi är beredda att reellt avstå från verkligen skall nå dessa människor och att de blir hjälpta av dem det som är det viktiga? Är det inte det senare som är en riktig solidaritetshandling — inte den typen av luftiga diskussioner som jag tycker att Rune Ångström vill föra? Vårt problem i dag är ju att vi inte ger, som Rune Ångström säger, av vårt överflöd. Vi ger delvis av vårt överflöd, men vi ger också av andra länders och av kommande generationers överflöd. Det är inte rätt, Rune Ångström. Det är inte en riktig solidaritetshandling. Vi måste göra någonting åt det. Till slut, herr talman! Skall vi ha enprocentsmål eller inte?

Herr talman! Jag måste ställa ännu en fråga till Margaretha af Ugglas: Har det gått Margaretha av Ugglas helt förbi att vi haft en debatt i dag om den övergripande ekonomiska politiken? Den debatt som vi nu för är en del av denna ekonomiska debatt. Jag påpekade tidigare för Margaretha af Ugglas att ramen för vårt u-landsbistånd preciseras i den proposition som vi nu diskuterar. Det är med anledning av denna proposition som vi har skrivit utskottsbetänkandet och reservationerna. Det är det som är i fokus för diskussionen här. Sedan har Margaretha af Ugglas, för att skapa en dimbildning kring njuggheten mot de fattigaste folken, fört in debatten på hur man får denna hjälp så effektiv som möjligt. Det är att slå in öppna dörrar. Jag antar att alla som deltar i debatten är helt ense om att hjälpen skall vara så effektiv som möjligt. Det är självklart. Jag tycker att det står utanför all diskussion. Hur man når denna effektivitet skall vi diskutera under vårriksdagens biståndspolitiska debatt. Det är tidpunkten för den debatten. Jag tillkännagav i mitt anförande en klar beredvillighet att diskutera olika former och olika inriktningar då det gäller just detta avsnitt. Det handlar om hur mycket vi är villiga att avstå till de fattiga folken — det är ämnet för dagens debatt.

Herr talman! Alla riksdagsledamöter har under de senaste veckorna mött starka protester mot regeringens propåer att frysa biståndet och därmed ytterligare urholka enprocentsmålet. Det är många olika organisationer som engagerat sig. Det är ett äkta och starkt engagemang för de miljoner och åter miljoner människor i Afrika, Asien och Latinamerika som lider av undernäring och som plågas av imperialismens exploatering och brutala framfart i dessa världsdelar. Det är tragiskt, ärade socialdemokratiska riksdagsledamöter, att er regering på detta sätt i sin spariver drar in på det — trots allt blygsamma — belopp som vi bistår tredje världens fattiga länder med. Det var ju ni som för något mer än ett år sedan med all rätt kritiserade den då sittande borgerliga regeringen för att den började urholka enprocentsmålet genom att blanda in de s.k. u-krediterna i biståndet. När socialdemokraterna kom till makten nöjde ni er inte ens med att stanna vid den borgerliga urholkningen. Ni försämrade ytterligare. Ni höjde u-krediterna kraftigt. Ni räknade biståndsanslagen två gånger genom att räkna in tidigare års outnyttjade anslag. 800 miljoner människor lever i absolut fattigdom i Asien, Afrika och Latinamerika. Klyftan mellan rika och fattiga länder ökar. Många u-länder befinner sig i den situationen att de årliga utgifterna för att avbetala skulderna till i-länderna är större än landets samlade exportinkomster. Även råvarupriserna har fallit kraftigt. De flesta u-länder är ju s.k. monokulturer och helt beroende av exportinkomsterna från en enda råvara. Och i striden med de starka kapitalintressena i i-världen drar u-länderna så gott som alltid det kortaste strået. Med några exempel vill jag visa på hur råvarupriserna har sjunkit katastrofalt och därmed förstärkt det orättvisa bytesförhållandet mellan ioch u-länder. År 1960 motsvarade försäljningspriset för 1 ton kaffe inköpspriset för 37,3 ton konstgödsel. År 1982 fick man för samma mängd kaffe endast 15,8 ton konstgödsel. År 1959 kunde man få 39 röntgenapparater för medicinska ändamål för 1 ton koppartråd. År 1982 räckte samma mängd koppar till 3 röntgenapparater. År 1975 kunde man byta till sig 115 fat olja för 1 ton koppar, i dag får man bara 48 fat för samma kopparmängd. Bara från 1980 till 1982 sjönk råvarupriserna genomgående med 25 9. Någon tjänar på detta. Det är de stora internationella bolagen. Det finns naturligtvis de som hävdar att de multinationella företagens verksamhet i tredje världen bidrar till att minska klyftan mellan ioch u-länder. Men låt mig nämna några exempel på att så inte är fallet: De nordamerikanska multinationella företagen investerade mellan åren 1970 och 1979 11 446 miljoner dollar i de underutvecklade länderna. De återförde under samma tid i form av vinst 48 663 miljoner dollar. Det betyder att de tagit ut 4,25 dollar från tredje världens länder för varje ny dollar de investerat där. De som nu varit uppe i talarstolen och starkt engagerat sig för de underutvecklade länderna borde faktiskt också ha något att säga i anslutning till vad jag nu redovisat. Den grova exploateringen av fattiga länder är ju en av huvudorsakerna till underutvecklingen. En berättigad fråga är: Hur mycket får de svenska multinationella företagen ut i vinst på varje investerad krona i tredje världen? Utdelningen är säkert inte sämre än vad de nordamerikanska företagen får. SKF, Sandvik AB, L M Ericsson, Alfa Laval, Stora Kopparberg m.fl. är säkert nöjda och belåtna. Vem eller vilka är det som utnyttjar tredje världens bördiga jordar? Det är de multinationella livsmedelsföretagen. Hur mycket får dessa länder av det skyhöga pris som tas ut i i-länderna för den vara som i oförädlad form tillkommit i u-länderna? Det är vad jag förstår en bråkdel som tillfaller u-länderna. Den stora biten stannar hos de multinationella livsmedelsföretagen. Herr talman! Jag vill uppmana regeringen: Spara inte på biståndet! Om nu statskassån skall förstärkas, lägg då en skatt på de svenska företagens utlandsinvesteringar! En sådan skatt orkar de faktiskt med. Detta är också svar till Margaretha af Ugglas på frågan hur vi skall finansiera det hela. Till sist, herr talman, tar jag mig friheten att citera ett stycke ur ett debattinlägg i DN i går, skrivet av Margareta Ingelstam. Hon uppmanar bl.a. dem som tänker rösta ja till regeringens förslag att byta perspektiv, och hon skriver följande: ”Se barnet! Tänk er en liten svart afrikansk grabb eller en mandelögd indisk flicka! Se, hur det här barnet andas och spritter och lever. Upplev dess lust och hängivenhet och kärlek till livet. Inse dess mänskliga rätt att leva och utvecklas — precis som våra svenska barn. Men över 14 miljoner av dessa barn måste dö av felnäring och infektioner. Mellan 80 och 90 miljoner får skador för livet. Om den här utvecklingen fortsätter och de rika länderna backar från sina åtaganden, kommer antalet barn under fem år som dör i onödan varje år att vara lika många som det sammanlagda antalet barn i England, Frankrike, Italien, Spanien och Västtyskland. För de 400 miljonerna” — som skall sparas på biståndet — ”skulle vi kunna rädda 100 000 barn. För snaskpengarna” — vi äter snask för 4,5 miljarder — ”en miljon barn. För JAS-miljonerna — hur många barn?” Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1.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

Sture Korpås ställde för en stund sedan en direkt fråga till mig: Om nivån kommer att sjunka ytterligare under dagens nivå — kommer socialdemokraterna att acceptera det? Jag tar upp den frågan i inledningen av mitt anförande. För socialdemokraterna i riksdagens utrikesutskott är den nivå vi nu hamnar på — troligen 0,93 26 — den lägsta nivå vi kan tänka oss. Det är från den nivån vi sedan måste klättra tillbaka till enprocentsnivån igen, och göra det så fort som våra ekonomiska resurser tillåter. Det är litet anmärkningsvärt att t.ex. Sture Korpås och Rune Ångström över huvud taget inte anar hur dåligt Sveriges ekonomiska läge är. Vi kan ju inte nu upprepa den långa ekonomiska debatt som förts tidigare i dag. Men ni har ju ansvaret för sex års borgerligt regerande, då ni i votering efter votering medverkade till en dramatisk försämring av Sveriges ekonomiska läge. Ni har sänkt levnadsstandarden för människorna här hemma, och ni har minskat våra möjligheter att leva upp till våra internationella solidaritetsåtaganden. När detta nämns säger ni: Det är inte det vi talar om nu. Men det är en ofrånkomlig koppling. Vi måste få fart på Sveriges ekonomi, sanera våra statsfinanser så att det blir möjligt för oss att i framtiden uppehålla solidariteten, såväl inom vårt land som i samverkan med tredje världens länder. Åtgärden är beklaglig, och vi socialdemokrater har verkligen inte haft det lätt när vi har kommit fram till att det i dagens situation är nödvändigt att acceptera en frysning till beloppet 6 595 000 000 för nästa budgetår. I sammanhanget vill jag gärna erinra kammarens ledamöter om — Margaretha af Ugglas var något inne på det — att det står mycket stora mängder av reserverade medel till SIDA:s förfogande, som det ännu inte varit möjligt att utnyttja. I årets budgetproposition, den som gäller fram till nästa halvårsskifte, kan vi läsa att det i anslagen till bilateral samverkan, dvs. det som framför allt går över SIDA, var reservationer på 1,7 miljarder. Det beloppet har sjunkit något nu, men det är ungefär 1,5 miljarder av icke använda pengar. Från mina utgångspunkter vill jag gärna säga att om vi under några år kommer att ligga under enprocentsnivån, bör det vara möjligt att med utnyttjande av medel som redan har beviljats och som ännu inte har kunnat utnyttjas behålla biståndsnivån ungefär där den är i dag. Detta behöver inte bli något som skadar tredje världens folk, om vi effektivare utnyttjar de medel som är beslutade än vi hittills lyckats göra. Det är självklart, säger någon, att vi skall göra u-hjälpen så effektiv som möjligt. Men jag tar inte upp den frågan i dag — det får bli en senare debatt. Låt mig bara säga att det säkerligen är nödvändigt att vi ställer större krav på mottagarländer i framtiden än hittills för att också med deras medverkan få u-hjälpen att ge bättre resultat. Då frågar någon om det är så dåligt ställt med u-hjälpen? Nej, det är det inte. Det mesta av vad vi åstadkommer genom u-hjälpen ger gott resultat och innebär ett utmärkt stöd till utveckling i tredje världens länder. Men det är naturligtvis en och annan insats som inte har varit effektiv nog. Det är inte acceptabelt att ett så stort anslag som 1,5 miljarder kronor skall ligga outnyttjat. Det måste vara ett rimligt mål att även utnyttja det på ett effektivt sätt. Herr talman! Margaretha af Ugglas beklagade att propositionen behandlas nu. Det gör jag också. Det hade naturligtvis varit mycket lättare att föra diskussionen om vi hade sett hela sammanhanget med biståndets inriktning och allmänna uppbyggnad. Det hade då varit lättare att diskutera dess nivå. Jag vill gärna erinra om att socialdemokraterna i utrikesutskottet föreslog att frågan skulle behandlas vid ett senare tillfälle, då vi hade tillgång till budgetpropositionen och alla fakta i målet. Men det förslaget röstade Margaretha af Ugglas emot. Ni gick helt enkelt inte med på att senarelägga denna debatt. Nu har vi frågan uppe till behandling i dag utan det samband med andra hithörande frågor som vi hade behövt ta del av. Sture Korpås uttalade indignation över att socialdemokraterna, som han sade, hade svikit sina internationella åtaganden. Det är ett groteskt påstående. Vilka från Sverige är det som hörs mest i den internationella debatten? När går centerpartisterna ut och attackerar förtrycket i världen? Det är från socialdemokratiska talarstolar som vi vänder oss emot vad som händer i Latinamerika och andra ställen i världen. Det är vi socialdemokrater som får föra den debatten. Den socialdemokratiske partiordföranden, som Sture Korpås kritiserade, är den person som främst av alla svenskar gör sin röst hörd ute i världen när han tar del av all ofärd och orättvisor. Vi överger inte för ett ögonblick vår internationella solidaritet och de krav vi ställer på världens stormakter att medverka till en förbättring av tillvaron på alla områden för människor i världen. Jag har tidigare, bl.a. i riksdagens utrikesdebatt, sagt att det är oerhört viktigt att Sverige i de internationella fora där vi medverkar också uppmanar andra länder att ta sitt ansvar när det gäller biståndspolitiken. Trots den diskussion som vi för här i dag ligger vi långt före de flesta andra länder i världen i fråga om att ge bistånd. T. o. m. många rika länder ger ett litet bistånd jämfört med vad vi ger per capita. Det är en uppgift för oss att inte bara diskutera användandet av våra egna medel utan att också medverka till att i den internationella debatten stimulera till en ökad uppslutning bakom solidaritetstanken. Jag skall, herr talman, avsluta detta inlägg med att uttala min stora respekt för alla de folkrörelser som så starkt har engagerat sig i dessa frågor. Beskrivningen av situationen i världen, som har getts av någon här, är alldeles riktig. Det är inte bara de som nu arbetar för ett bibehållet enprocentsmål även för nästa budgetår som har sett de lidande barnen i u-världen. Det är många andra som också har gjort det. Vi är mycket glada för att en bred svensk opinion vill engagera sig ytterligare och är beredd till uppoffringar. Men det är politikernas ansvar att göra de övergripande bedömningarna. Med sitt politiska ansvar måste de bedöma alla olika poster i statens budget samtidigt. Mot den bakgrunden och trots att jag beklagar att biståndet under ett par år kommer att bli mindre än vi hade hoppats, finner jag, herr talman, det nödvändigt att acceptera förslaget om en frysning av detsamma. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det fanns ett sympatiskt drag i Stig Alemyrs anförande. Det var när han sade att det inte hade varit lätt för socialdemokratin att fatta detta beslut om nedskärningen av u-hjälpen. Jag vill understryka att jag uppskattar ett sådant erkännande. Det visar en viss moralisk kvalitet. Stig Alemyr började med att säga att utskottsbetänkande och regeringsproposition inte upphäver enprocentsmålet. Det är väl, Stig Alemyr, en strid med ord utan substans. Visst är det ett avsteg från denna målsättning om man går ned från enprocentsmålet. Jag förstår inte advokatyren i Stig Alemyrs anförande på just denna punkt. Det är här fråga om ett klart avsteg från enprocentsmålet. Stig Alemyr säger vidare att det är från den nu föreslagna nivån som vi måste klättra upp till enprocentsmålet. Om jag tolkar Stig Alemyr rätt, kommer vi nästa gång vi har att behandla en budget inte att vara uppe vid enprocentsmålet, utan kanske någonstans mellan den nivå som nu föreslås och enprocentsmålet. Det betyder, Stig Alemyr, att dagens debatt i det långa loppet inte handlar om den nedskärning på låt oss säga 600 milj.kr. som blir resultatet av det nu aktuella förslaget, utan om de fortlöpande konsekvenser som detta för med sig under mycket lång tid framåt. Det är tydligen detta som debatten i dag egentligen skulle handla om. Det gäller inte bara nedskärningen nu, utan en avsevärt sänkt nivå ett bra stycke framåt i tiden. Det har talats om att hjälpen skall vara effektivare och om större krav på mottagarländerna. Vi ställer upp till 100 96 bakom yrkandena härom. Vi är beredda till förhandlingar för att uppnå den effektivitet som kan anses vara den bästa möjliga. Jag förstår att Stig Alemyr och moderaterna inte har velat ha dagens debatt. Jag förmodar att ni över huvud taget inte har velat ha denna debatt om nivån på u-landsbiståndet. Den slutsatsen drar jag av Stig Alemyrs sympatiska erkännande att det inte har varit utan smärta som socialdemokratin har föreslagit denna åtgärd.
Herr talman! Stig Alemyr och jag tycks ju vara överens om att det hade varit bättre, om den här volymfrågan hade fått anstå tills budgetpropositionen förelåg, för då hade vi haft en möjlighet att på ett sakligt och förhoppningsfullt välövervägt och klokt sätt avgöra vilka besparingsmöjligheter vi har när det gäller biståndsanslaget. Jag har tidigare hävdat här i debatten att det finns möjligheter till besparingar på grund av reservationer och omprioriteringar till mera angelägna ändamål, t.ex. stöd till enskilda organisationer och stöd till att lösa miljöproblemen. En omprioritering som jag tycker är given och självklar, om man vill stå upp för de mänskliga rättigheterna, är att dra ner biståndet till Vietnam. Det är fortfarande en enormt stor post, och vi borde se till att den i stället kommer verkligt nödlidande människor till godo. Men, Stig Alemyr, centern och folkpartiet i utskottet ville ha behandling av frågan nu, och regeringen hade förelagt riksdagen en proposition, inte bara ett pressmeddelande. Då ville vi i god demokratisk anda inte förhindra en behandling under höstriksdagen. Det var dessa skäl som gjorde att vi tyckte att det var riktigt att ha en behandling nu.

Herr talman! Det finns en enighet mellan socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna på en punkt: de säger att målet nu ligger på ungefär 0,93 90. Det gör det inte alls, för vi är nere i 0,8 90. Jag skall förklara varför det finns en enighet mellan de fyra på den punkten. I sin motion 1981/82:394 sade socialdemokraterna, som då var i opposition: ”Regeringen” — alltså den borgerliga — ”berömmer sig ofta av att biståndsnivån ligger kvar på 1,014 96 av — numera — bruttonationalinkomsten. Samtidigt letar man uppenbarligen med ljus och lykta efter avräkningsmöjligheter för att minska belastningen på statsbudgeten. Vi konstaterar att hanteringen av avräkningsposterna i budgeten alltmer företer tecken på att styras av en önskan att minska biståndsanslaget utan att det syns.” Där fanns u-krediterna som exempel på vad som låg bakom fifflet med enprocentsmålet. Det kritiserade socialdemokraterna den borgerliga rege ringen för, men när de sedan kom till regeringsmakten började de fiffla på precis samma sätt. Det skulle inte synas, men det blev ett större fiffel. U-krediterna är i dag 500 eller 600 miljoner. Det är ju en kommersiell post. Man ger u-länderna förmånliga krediter, men det är inget bistånd. Ändå räknar man in det i biståndet, och på så sätt kan man säga att man ligger på 0,93 26 av BNI. Det är alltså inte riktigt. Vi ligger på 0,8 20. Låt oss hålla oss till den siffran, för den är den faktiska. Jag vill fråga Stig Alemyr — jag har gjort det tidigare och inte fått något riktigt svar: Vad är det som har hänt sedan ni för ett och ett halvt år sedan helt riktigt kritiserade den borgerliga regeringen så hårt för att den började nagga på enprocentsmålet? Att det var ett ansträngt budgetläge visste ni väl om för ett och ett halvt år sedan också? Nu går ni in på det här sättet och urholkar biståndet ytterligare. Det är i allra högsta grad opportunistiskt att handla på det sätt som ni har gjort. Det var en stor engagerad opinion för u-länderna som för ett och ett halvt år sedan såg ett hopp i ett regeringsskifte. Man hoppades att det nu inte skulle naggas på enprocentsmålet, men när ni kommer i regeringsställning är detta precis vad ni gör. Vad är det som föranlett den här omsvängningen? Argumentationen om budgetläget håller inte.
Herr talman! Jag sade tidigare att det inte är meningsfullt att återupprepa den ekonomiska debatt som pågått i många timmar i dag. Om Bertil Måbrink lyssnat på den hade han fått höra att när den socialdemokratiska regeringen tillträdde för drygt ett år sedan, fick man ta över en samhällsekonomi som var betydligt sämre än man så sent som i valrörelsen kunde ana. Det var så många obetalda räkningar att ta hand om, och det ekonomiska läget var så starkt försämrat att vi tvingats till den här lösningen. Nu vänder jag mig till Rune Ångström, som säger att det inte är sant att enprocentsmålet efter detta ligger fast. Jag tror att det är farligt att säga som Rune Ångström nu gör. Det måste vara oerhört betydelsefullt för alla som engagerar sig i biståndsfrågorna att riksdagen på nytt upprepar att enprocentsmålet ligger fast. Vi sade det i våras, jag vill säga det nu igen, och utskottet menar detsamma med sin skrivning. Målet ligger fast, men av ekonomiska skäl har vi tvingats att tillfälligt ge avkall på principen. Det är mycket viktigt att slå fast detta. Det får på den punkten inte råda något tvivel hos allmänheten. Jag skall vara helt klar, Rune Ångström. När vi börjar återupptrappningen från den nivå som jag fortfarande hävdar är 0,93 20, Bertil Måbrink, kan ingen i dag säga hur lång tid det tar innan vi når upp till 1 90. Det är helt beroende av den ekonomiska utvecklingen. Det vore alldeles fel att säga att det skulle gå på ett eller två år. Om vi lyckas med den ekonomiska politiken — vilket vi är på god väg att göra just nu — skall det inte behöva ta så många år innan våra resurser ger oss möjlighet att åter nå upp till enprocentsmålet. Tidpunkten är emellertid beroende av hur snart vi når ekonomisk balans igen. Det handlar om hungriga barn, säger Sture Korpås. Det är alldeles riktigt. Det finns emellertid inga möjligheter för Sverige att ensamt ta på sig ansvaret för den totala nöden i världen. Sverige är ett litet land, och vårt bistånd är totalt sett bara en liten del av det stora internationella biståndet. Därför är det oerhört viktigt att vi hjälper till så att detta också ökar. Vi har inga möjligheter att ta på oss bördan av alla de hungriga barnen. Vi måste emellertid göra vad vi kan. Jag upprepar att om de reserverade medel som finns kan användas effektivt de närmaste åren, får vi pengar för att i högre grad än vi hittills har klarat av kunna angripa hunger och andra svåra problem i världen. Jag inriktar mig sålunda på att begära att man ser till att de reserverade medlen effektivt och skyndsamt används. Jag är ganska övertygad om — och jag tror att Sture Korpås något var inne på detta — att ett par års förlust av ett antal hundra miljoner inte påtagligt behöver skada det svenska biståndet.

Herr talman! Jag hävdar fortfarande, Stig Alemyr, att om man prutar ner från 1 96, så bibehåller man inte enprocentsmålet. Detta är en strid om ord. Det finns ingen substans i orden när man säger att man i så fall bibehåller enprocentsmålet. Jag tycker att den typen av debatt inte är hederlig. Ni viker från enprocentsmålet. Stig Alemyr säger att socialdemokraterna är beredda att återuppta det senare, men ni har vikit från enprocentsmålet, det är obestridligt. Jag vill också konstatera att det inte bara rör sig om de miljoner som vi nu ”sparar”, utan det är med ytterligare hundratalet miljoner kronor som vi år efter år kommer att sänka biståndet till de fattigaste länderna. Det är den sammanlagda summan av den operation som vi bestämmer om i dag som får konsekvenser på flera miljarder i framtiden, och det är detta som utgör en del av det stora allvaret i den här frågan. Till sist, Stig Alemyr: Jag gick fram till talarstolen för att kunna se dig i ögonen. Du stod här och sade att de enda som förde Sveriges talan ute i världen mot orättvisorna och förtrycket var socialdemokraterna och socialdemokraternas främste företrädare. Har du verkligen mage, Stig Alemyr, att stå för det påståendet? Underkänner du alla de insatser som övriga partier har gjort under årens lopp i den här vägen? Mitt parti och företrädare för mitt parti har engagerat fört talan mot orättvisorna i den tredje världen. Jag tycker det är en oförskämdhet att stå upp i kammaren och komma med ett sådant påstående.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Stig Alemyr — de kan för resten också gälla de borgerliga representanterna. För det första: Anser Stig Alemyr att de s.k. u-krediterna skall räknas in i biståndsanslaget? För det andra: Anser Stig Alemyr att det är riktigt att en andra gång räkna in outnyttjade anslag i biståndsbudgeten? Sedan vill jag faktiskt citera en socialdemokratisk riksdagsledamot från Hälsingland, som häromdagen talade om det stora budgetunderskottet osv. Han skulle försvara frysningen av biståndet. Han hade räknat upp skulderna och räntorna. Därefter sade han: ”Detta innebär att de ökningar av biståndet som riksdagen har beslutat om under de senaste sex åren är pengar som vi nu är skyldiga och som vi har lånat av oljeschejker och av USA-banker.” Litet av detta resonemang ligger också i det socialdemokraterna nu säger, fast Stig Alemyr inte har sagt det rent ut. Jag trodde inte att man skulle behöva läsa sådant från socialdemokratiska riksdagsledamöter, för detta är ju de argument som högern här i landet har använt och använder för att misstänkliggöra biståndet till den underutvecklade delen av världen. Jag vill fråga Stig Alemyr om han vill ta avstånd från sådana resonemang av socialdemokrater — eller är det på det sättet att den socialdemokratiska partiapparaten förser sina talesmän ute i landet med just sådana här högerspökesargument? I så fall är det ännu mer beklämmande.

Herr talman! Först ett par ord till Bertil Måbrink. U-krediterna skall vi diskutera vid ett senare tillfälle. Det finns ett utredningsförslag som ännu inte är behandlat. Jag kan tala om för Bertil Måbrink att jag i SIDA:s styrelse har yrkat avslag på de förslag som utredningen har lagt fram. När det gäller den artikel som Bertil Måbrink citerade av en hälsingsk riksdagsman vill jag framhålla att jag inte i kammaren vill diskutera en artikel som jag inte ens har läst. Det är väl självklart att de lån som vi tar utomlands inte är öronmärkta för ett speciellt ändamål utan går in i statsbudgeten. Sedan får man tolka detta hur man vill. Rune Ångström blev upprörd över vad jag sade om graden av internationellt engagemang. Sture Korpås gjorde mig ganska upprörd genom att säga att man har en känsla av att socialdemokratin överger internationella åtaganden om solidaritet. Jag menar att inget parti i denna riksdag har så ofta som socialdemokratin gått i spetsen i den internationella debatten för att angripa orättfärdigheter i världen. Vi har gjort det på punkt efter punkt, oavsett vilken del av världen det gällt. Därmed underkänner jag inte de insatser som borgerliga utrikesministrar under sex år har gjort i FNt.ex. Det har rått bred enighet om det mesta, en enighet om utrikespolitiken som är mycket betydelsefull. Men de som har gått i spetsen för detta när det gällt praktiskt taget varje händelse av betydelse i världen är socialdemokraterna. Rune Ångström sade att det är en strid om ord, när vi avser att än en gång slå fast enprocentsmålet. Jag tycker det är synd att han har den inställningen. Det vore väl ändå värdefullt om vi här i en diskussion om u-hjälpen i ett trängt ekonomiskt läge, där vi alla beklagar att vi just nu inte kan leva upp till våra mål, skulle kunna slå fast att vi är överens om enprocentsmålet såsom det mål som vi skall nå upp till så fort det är möjligt. Jag vill än en gång, herr talman — det är min sista möjlighet i detta replikskifte — säga att socialdemokraterna i riksdagen menar att utskottsbetänkandet skall tolkas så att enprocentsmålet i princip ligger fast.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om regeringen avser att ändra principerna för beräkningen av det statliga biståndets omfattning och om den avser att beskära omfattningen av det svenska biståndet. Såsom framgår av propositionen 1983/84:40 har regeringen — med hänsyn till budgetläget — funnit det nödvändigt att låta de utgiftsbegränsande åtgärderna beröra också det internationella utvecklingssamarbetet. En möjlighet kunde därvid ha varit att räkna in u-krediternas kommersiella del i biståndsramen så som föreslogs av u-kreditutredningen. Regeringen har emellertid avvisat det förfaringssättet. Regeringen avser således inte att ändra principerna för beräkningen av det statliga biståndets omfattning. Däremot anser sig regeringen inte kunna föreslå en höjning av biståndet så att enprocentsnivån upprätthålls. Det är min övertygelse att de negativa följderna av att biståndet inte höjs kan mildras av att vi håller fast vid våra biståndspolitiska principer och av att biståndets kvalitet och effektivitet förbättras. Biståndets inriktning på de mest utsatta grupperna kommer att ytterligare förstärkas. Vi kommer att sträva efter att ytterligare rationalisera biståndsverksamheten. Låt mig också erinra om att utgiftsbegränsningen är avsedd att utgöra en tillfällig åtgärd. Så snart som den ekonomiska situationen medger det bör enprocentsmålet åter kunna uppnås.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Den ställdes i ett tidigt skede av höstriksdagen, när frågan om principerna för beräkningarna av det statliga biståndets omfattning ännu ifrågasattes. Det rådde då en livlig debatt om tanken att räkna in ukrediternas kommersiella del i biståndsramen. Detta förslag från u-kreditutredningen hade tydligen beställts av regeringen, som på det sättet fick en möjlighet att testa opinionen. Den var nu så gott som totalt negativ till förslaget, och jag vill till regeringens heder säga att den tagit konsekvensen av detta, ändrat ståndpunkt och säger sig nu vilja bibehålla principerna för beräkningen av det statliga biståndets omfattning. Jag tycker det är bra. Men huvudfrågan gäller förslaget om en begränsning av biståndets omfattning. I besparingspropositionen anges att regeringen i budgetpropositionen kommer att lägga fram förslag om frysning av biståndets volym till nuvarande nivå. Genom detta kommer Sverige att göra ett avsteg från enprocentsmålet, och biståndsvolymen sjunker därmed till ca 0,93 90 av bruttonationalinkomsten. I den allmänpolitiska debatten i höstas talade jag om socialdemokraternas första regeringsår som de många svekens period. Här, när det gäller biståndet, upplever vi det största sveket av alla, sveket mot den fattiga världen. Under många år fördes kampen för enprocentsmålet mycket intensivt av företrädare för kyrkorna, av liberala och av progressiva socialdemokrater. Efter många års mödor och debatter nådde vi äntligen fram till ett riksdagsbeslut om enprocentsmålet. Av många av oss betraktades detta som en stor moralisk seger i svensk politik. Under de år då folkpartiet ingick i olika regeringar uteslöt vi biståndet från alla besparingsplaner. Vi markerade i kontakt med de andra regeringspartierna att denna fråga för oss var så viktig att vårt deltagande i regeringarna stod och föll med uppslutningen kring enprocentsmålet. Inte ett ögonblick kunde jag drömma om att en socialdemokratisk regering skulle finna det naturligt att i en besparingsplan också inkludera biståndsmålet. Under de senaste decennierna har Sverige betraktats som ett föregångsland när det gäller inriktningen och utvecklingen av det internationella biståndet. I många andra länder, där liknande debatter har förts, har man åberopat Sverige som ett gott exempel. I FN-debatter har många refererat till Sverige som ett föredöme. Nu hamnar vi i den motsatta situationen. I alla de länder där besparingsarbete pågår, och det är de flesta, kommer man att säga, att närt.o.m. Sverige med dess stolta traditioner på detta område kan spara på biståndet, kan också vi göra det. Denna besparing riskerar alltså att få stora konsekvenser när det gäller det totala biståndets omfattning i världen. Detta är inte någon överskattning av Sveriges roll, bara ett konstaterande av villkoren för biståndets utveckling. Inget annat förslag i besparingssammanhang har väckt en sådan indigna tion som detta. I dessa dagar fastar landets alla biskopar och övriga kyrkoledare. Med dem fastar tusentals människor, som i olika former protesterar mot regeringens förslag. Långt in i socialdemokratins egna led har protesterna genljudit. Jag tänker på artiklar av Gösta Edgren, Margareta Ingelstam, Evert Svensson och många andra. En gång framstod Olof Palme som en garant för internationell solidaritet. Det kommer han inte längre att kunna göra med samma trovärdighet. En gång fanns det en svensk biståndsminister, som fann frågan om den kontinuerliga uppbyggnaden av biståndet så viktig att hon hellre lämnade sin post än medverkade till en lägre uppräkning än den hon själv ansåg rimlig. Det är en av de få gånger som en svensk minister har avgått på en sakfråga och en principståndpunkt. Heder åt Ulla Lindström! Vad skulle hon ha sagt i dag, om hon fortfarande tillhört denna kammare? Nu anförs alla tänkbara skäl för begränsningen av biståndet. Somliga talesmän för regeringen säger att det inte är fråga om någon faktisk nedskärning, och så laborerar man med olika beräkningar och med reservationer mellan åren för att dölja det stora sveket. Andra säger —som nu utrikesministern och Stig Alemyr — att det är fråga om en tillfällig begränsning. Som om det skulle bli lättare att bygga ut biståndet, när man senare skall starta från en lägre nivå än vad som annars varit fallet! Herr talman! I denna kammare debatterar vi och fäktar om många anslag. Det gäller pensioner, bostäder, sysselsättning, skatter och mycket, mycket annat. Allt detta är viktiga frågor. Men det är sällan det rör sig om samvetsfrågor. Biståndet är här ett undantag. Jag vet inte någon annan fråga som har samma dignitet och samma moraliska dimensioner. Det vore därför oriktigt att inte undersöka om det finns ännu en möjlighet att förmå socialdemokraterna att ompröva sin hållning i denna fråga. För folkpartiets del skulle jag vara beredd att föreslå en återremiss till utskottet för att där nå en uppgörelse om att enprocentsmålet skall ligga fast. Vi är i så fall beredda att söka medverka till en överenskommelse om en annan besparing för att finansiera ett fasthållande av biståndsnivån. Vi vill gärna en sista gång fråga socialdemokraterna om de skulle vara beredda att vika från sitt förslag till förmån för en överenskommelse om att upprätthålla enprocentsmålet. Jag vill därför till sist fråga utrikesministern om han på regeringens vägnar vill medverka till en sådan uppgörelse.

Herr talman! Det är nu nödvändigt att göra klart att vad vi diskuterar är möjligheterna att upprätthålla vårt bistånd samtidigt som vi har en ekonomi i kris. När denna regering tillträdde för ett år sedan kunde den konstatera att på sex år hade ett land, vars ekonomi allmänt ansågs som ett föredöme, förvandlats till ett varnande exempel. Och för det bär de regeringar ansvar, i vilka Jan-Erik Wikström ingått. Det borde ha funnits skäl att tänka på att denna situation måste uppstå, då man föreslog — och genomförde — skattesänkningar samtidigt med att man lät utgifterna fortsätta att stiga. Under denna period steg statsskulden från 74 miljarder till nästan 400 miljarder. Underskottet i statens budget steg från 7 miljarder till det tiodubbla. Räntorna på statsskulden ökade från 5,4 miljarder till 48,2 miljarder. Parallellt med att den offentliga sektorn raserades blev den industriella basen allt mindre. Under de sex borgerliga åren blev industriinvesteringarna nästan halverade. Antalet arbetstillfällen i industrin har minskat med nästan 150 000. Denna utveckling måste brytas, och regeringen har påbörjat ett omfattande program för restaurering av vår ekonomi. Det har redovisats tidigare i dag. Och de första stegen har tagits. Svensk industri har blivit konkurrenskraftig. Exportoch industriproduktion har ökat. Men ett viktigt led i en långsiktig förbättring av den svenska ekonomin måste vara att vi får kontroll över budgetunderskottet. Det kan inte tillåtas att expandera i samma takt som det gjorde år efter år under den borgerliga regeringsperioden. Om vi skall finansiera utgifterna med dessa växande budgetunderskott, då kommer räntan att ligga på en mycket hög nivå. Med den räntenivån kommer investeringarna att bli dåliga, i bostäder lika väl som inom industrin, och med dåliga investeringar blir det en dålig sysselsättning och en dålig produktion. Med det budgetunderskott som det skulle innebära att fortsätta den politik som de borgerliga partierna förde får vi en räntenivå som omöjliggör en lösning av arbetslöshetens problem i landet. Därför har regeringen tvingats att angripa budgetunderskottet från båda sidor. Den har föreslagit skattehöjningar, och det möter som bekant sitt motstånd. Den föreslår också utgiftsbegränsningar, och även det möter sitt motstånd. Men regeringen har det samlade ansvaret — den kan inte diskutera en fråga i taget — och den har då kommit fram till att i det nuvarande ekonomiska och statsfinansiella läget måste även biståndet till utvecklingsländerna påverkas av besparingsåtgärder. Därför kommer biståndet inte att höjas. På en del låter det som om det var fråga om att biståndet skulle sänkas, men det kommer alltså inte att höjas. Det har föreslagits av en del talare att en ökning av u-landsbiståndet skall finansieras genom att man minskar andra utgifter. Då vore det bra att få en närmare definition av vilka utgiftsbegränsningar man vill vidta. Förslag som vi känner är försämringar av sjukförsäkringen och av ersättningen till dem som blivit arbetslösa. Ytterligare förslag är t.ex. att den skattelindring som arbetsgivare erhåller när de betalar avgifter till sina intresseorganisationer inte skall till någon del åtnjutas av löntagare, när de betalar avgifter till sina intresseorganisationer. På det sättet kan man, genom att föra en politik där vissa utsatta grupper får det ännu sämre, åstadkomma det belopp man önskar, men vi har inte tänkt att det är av dem som biståndet skall finansieras. Jag vill också påpeka att vi kommer med det biståndsanslag regeringen föreslår att kunna fullgöra våra skyldigheter till de 18 biståndsländerna. Vi kommer att kunna ge stöd till FN-organen, men det är inte vårt fel att dollarn har stigit till det dubbla värdet på ett par år och därmed gjort att värdet i dollar blivit betydligt mindre. Vi kommer att kunna ge katastrofbistånd i den omfattning som vi förut har gjort till dem som är drabbade av torka och av andra anledningar till omedelbar katastrofal nöd. Vi kommer inte att kunna klara en ökning av biståndet, men vi kommer att kunna stå för det som vi har utlovat. Om det nu är som någon har sagt, att andra länder tänker förebrå Sverige för dess brister i biståndspolitiken, skulle man anspråkslöst vilja föreslå att de själva släpade sig upp till det av FN uppställda biståndsmålet 0,7 26, innan de klagar över det land som ändå ligger bra långt över 0,9 90.

Herr talman! Jag slutade mitt anförande med att ställa en fråga till utrikesministern, och jag föreslår att utrikesministern lämnar de färdigskrivna replikerna och försöker svara på detta: Finns det ett intresse hos regeringen att nå en uppgörelse om att bibehålla enprocentsmålet? Den färdigskrivna repliken var en sådan här standardformulering om vad som hade hänt under de borgerliga åren. Det finns mycket att säga om det, och vi är ju ingalunda utan synd. Sedan den nya regeringen trädde till har den dragit på sig nya utgifter. Svensk socialdemokrati har under medverkan av Lennart Bodström funnit det naturligt att medge avdragsrätt för fackföreningsavgifter för ett belopp som är tre gånger så stort som den prutning av biståndet som regeringen nu föreslår. Det är internationell solidaritet! Jag vill upprepa frågan till Lennart Bodström: Finns det något intresse av att man vid en återremiss till utskottet skulle pröva om man kunde nå en överenskommelse om att upprätthålla biståndsmålet? Jag har sagt att vi är beredda att medverka till att åstadkomma andra besparingar så att budgetunderskottet inte skall bli större.

Herr talman! Plocka fram pengarna som krävs för att man skall kunna komma upp till enprocentsmålet, säger utrikesministern. Ja visst, det kan vi göra. Jag tycker att utrikesministern skall ta och fundera litet på vad jag säger nu. Under det senaste året har det samlade börsvärdet ökat från 110 till 250 miljarder kronor. Det är väl tecken på någonting, nämligen att det finns väldigt mycket pengar i det här landet. Antalet mångmiljonärer har under de två senaste åren ökat från 8 000 till 18 000. Det är ju också tecken på någonting. Men det innebär ju ett politiskt ställningstagande att fatta beslut om att ta pengarna där de finns. Visst är det kris i ekonomin i det här landet, men det beror inte på att det är ont om pengar, utan på att de är så snett fördelade. Jag tycker inte att det är roligt att höra att man nu skall pruta de här knappt 400 miljonerna som det rör sig om, när den regering som utrikesministern tillhör för inte länge sedan fattade beslut om att betala ut 28 miljarder till ett nytt krigsflygplan — då fanns det minsann pengar. Men det är inte så säkert att det stannar vid 28 miljarder, det kanske snarare stannar vid 40 miljarder. Utrikesministern säger att det är kris i ekonomin. Ja visst, på grund av att man använder pengar på det sätt man gör. Sedan vill jag upprepa en fråga till utrikesministern: Anser utrikesministern att det är riktigt att räkna in de 500 miljonerna i u-krediter i biståndsanslaget? Anser utrikesministern att det är riktigt att räkna in icke använda biståndsanslag en gång till i biståndsbudgeten? Om svaret är nej, då är det inte 0,95 20 av BNI i dag, utan då är det 0,8 96 — eller något över 0,8. Jag tycker att utrikesministern i hederlighetens namn bör svara på detta. Är u-krediterna bistånd som skall räknas in i biståndsanslaget? Är det försvarbart att räkna in reservationsanslag, dvs. tidigare års beviljade anslag som inte har utnyttjats, en gång till i biståndsbudgeten?

Herr talman! Anledningen till att jag tittade på ett papper när jag höll mitt anförande var att jag, eftersom det inte finns några andra argument för frysningen av biståndet än de ekonomiska argumenten, tyckte att det fanns skäl att ange exakta siffror, som var antecknade på detta papper, i stället för att göra svepande generaliseringar. Men nu skall jag lämna det papperet och bara konstatera att det borde stå klart att regeringen har ett intresse av att biståndsmålet upprätthålls. Det målet har vi också kvar. Vi skall återvända till det så snart det finns någon som helst möjlighet att göra det. Det Bertil Måbrink talar om och som vi har räknat in i biståndsanslaget är gåvoelementet i de lån som ges. Om vi ger en subvention genom att den som lånar ett visst belopp i verkligheten inte behöver betala tillbaka det beloppet med ränta, utan vi fyller på med 25 96 eller något liknande ur ett särskilt anslag, då är det väl rimligt att detta, som har blivit en utgift för den svenska statskassan, också inräknas som en gåva. Varför skulle det vara mera hederligt, Bertil Måbrink, att säga att det inte är någon gåva, när man inte tar tillbaka hela det belopp som genom krediten har ställts till förfogande? Däremot kommer kreditbeloppet som sådant inte att räknas in i sin helhet, vilket vi har gett ett klart besked om. Det betyder inte att vi inte också i fortsättningen skall ge krediter. Det är ofta den enda möjligheten. Med krediter finansieras i stor utsträckning vår egen industriella utbyggnad här i Sverige. Det är ju för investeringar vi ger krediter. Om en investering lyckas och mognar ut till produktion, då kan man sedan med den betala tillbaka kreditbeloppet, och man producerar mera därtill. Men de u-krediter som det här är fråga om behöver inte återbetalas i sin helhet. Endast en del av kreditbeloppet återgår, och resten betalar Sveriges skattebetalare. Det är därför hederligt att anse att också detta gåvoelement ingår i biståndsanslaget.

Herr talman! Nej, utrikesministern, det är inget fel att använda manuskript — det gör jag själv. Jag hade ursprungligen tänkt hålla ett tal i dag med ganska hård kritik av regeringen och utrikesministern. Anledningen till att jag i stället valde att ställa frågan om det var tänkbart med en återremiss för att pröva om vi kunde nå en överenskommelse var ett samtal jag hade med några av dem som har stått med facklor ute på Mynttorget under det senaste dygnet. De frågar inte så mycket efter vad man har sagt i utskott och sådant, utan de frågar: Finns det någon möjlighet att rädda biståndet? Det var därför jag ställde frågan om ni var beredda att medverka till en uppgörelse i utskottet, om vi förpliktar oss att göra en annan besparing av samma storleksordning. Det är den frågan som intresserar mig. Jag läste just det här avsnittet ur Ulla Lindströms memoarer ytterligare en gång häromdagen. Det är väldigt lärorikt. Det var en hård debatt inom det dåvarande socialdemokratiska partiet om biståndet. Gunnar Sträng och Sten Andersson stod mot Lisa Mattson, Evert Svensson och Ingvar Carlsson. Jag känner ingen skadeglädje när jag läser det här. Jag upplever på något sätt att det Ulla Lindström skildrar är en moralisk seger i svensk politik. Det är det som så småningom ledde till att biståndsmålet fastställdes. Jag är inte alldeles främmande för politisk polemik, men jag har velat markera att detta är en annorlunda fråga än de flesta andra vi diskuterar. Det är därför som jag på nytt skulle vilja ställa frågan: Är det tänkbart att regeringen skulle vilja medverka till att åstadkomma en annan besparing och rädda biståndet, inte för min skull eller folkpartiets skull eller ens för biskoparnas skull, utan för de människors skull som svälter i världen och har satt sin tro och sitt hopp till Sveriges politiker?
Herr talman! Det må så vara att man ger en kredit som inte behöver betalas tillbaka i sin helhet. Det är ändå en skillnad mellan att ge 500 miljoner i rent biståndsanslag och att ge det på det här sättet. Utrikesministern har ju själv för några år sedan kritiserat att dessa näringslivsbefrämjande exportåtgärder skall blandas in i biståndet. Sedan noterar jag att utrikesministern inte svarade på frågan om utrikesministern anser att det är riktigt att man räknar in tidigare beviljade anslag, som inte är utnyttjade, en gång till i biståndsbudgeten.
Herr talman! Jag anser knappast att det ens för fullständighetens skull borde vara nödvändigt att nu påpeka att det som räknas in i biståndsanslagen inte är krediter i sin helhet, utan det är gåvodelar i krediten. Jag vill också säga att det upprepade gånger framhållits från socialdemokratin att dessa krediter skall prövas omsorgsfullt, så att det blir sådana krediter som är till klart stöd för mottagarlandet. Det är inte fråga om att prångla ut varor som vi händelsevis har ett överskott av. Vad sedan gäller den andra frågan om att räkna med reservationerna i ramen vill jag säga att vi inte har gjort det i det budgetförslag som vi nu föraviserat. Så den frågan har också fått sitt svar. Vad slutligen gäller Jan-Erik Wikströms fråga vill jag, herr talman, säga att vi under hösten noggrant avvägt de olika möjligheterna att begränsa utgifterna för att hålla budgetunderskottet inom någon rimlig ram. Regeringen har diskuterat alla möjligheter utifrån sina utgångspunkter. Dess förslag har nu behandlats i riksdagens utskott och skall avgöras av kammaren. Regeringen ser ingen anledning att göra en ny avvägning på den här punkten. Jan-Erik Wikström såg det som särskilt graverande att löntagare har rätt till avdrag för vissa avgifter till intresseorganisationer. Att man har rätt till vissa avdrag — naturligtvis inte i samma omfattning som arbetsgivare — upprör Jan-Erik Wikström så till den grad att han vill slopa just den posten för att därmed finansiera u-hjälpen. I finansieringen bör alla bidra lika. Det får man göra genom det förslag som regeringen framlagt.
Herr talman! ”Flertalet icke oljeproducerande u-länder har försatts i en akut ekonomisk kris. Produktionstillväxt och exportvolym har stagnerat eller sjunkit. Bytesförhållandena har utvecklats mycket ogynnsamt. Räntor och amorteringar på tidigare utlandslån har blivit alltmer betungande. Knappheten på utländska valutor för import av de mest nödvändiga varor är kännbar. Allt fler u-länder har nödgats genomföra drastiska anpassningsprogram som för stora befokningsgrupper innebär stora uppoffringar. I många länder underminerar den ekonomiska krisen en redan bräcklig social och politisk stabilitet. Det utgör grogrund för militära omvälvningar och stormaktsingripande. I flera länder i Afrika söder om Sahara, där mer än hälften av huvudmottagarländerna för svenskt bistånd ligger, är situationen särskilt allvarlig. Det är här knappast längre en fråga om att öka takten i utvecklingsprocessen, utan snarare att minska underutvecklingens allt snabbare spridning.” Detta, herr talman, tycker jag är en utmärkt beskrivning av den situation som u-länderna i dag befinner sig i. Jag kan säga det därför att beskrivningen inte är min. Den är utrikesminister Bodströms, i ett interpellationssvar till mig den 11 november. Precis så allvarlig som utrikesministern här beskriver u-ländernas situation är den faktiskt. I debatten då tror jag att vi var ense om att den internationella krisen har drabbat de icke oljeproducerande fattiga länderna oändligt mycket mer än ett land som Sverige. Det är mot den bakgrunden man frågar: Var finns logiken i regeringens förslag? I en situation där u-ländernas problem är större än någonsin går den svenska regeringen ut och föreslår en nedskärning av det svenska biståndet — för en nedskärning är det, herr utrikesminister, trots att något annat sades från talarstolen för en stund sedan. Vi har ju en inflation här i landet. Och en frysning av beloppet i kronor räknat innebär därför i reala termer en nedskärning. Det är ju inte kronbeloppet som är intressant för våra mottagare utan vad de kan köpa för det bistånd som vi ger. Att vi lever över våra tillgångar och måste skära i vårt överflöd tas som intäkt för att vi skall skära ned stödet till dem som kämpar för sin överlevnad. Alla är naturligtvis medvetna om att det är viktigt med en ekonomisk återhämtning i vårt eget land och i världen i övrigt. Ibland ges man ett intryck av att en minskning av biståndet skulle vara ett led i arbetet att skapa en ekonomisk återhämtning i Sverige. Men hur är det i verkligheten? Ligger det till på detta sätt? Också här finns det visdomsord att hämta i utrikesministerns svar till mig den 11 november. Då talade han om den uppgång som var på väg i industrivärlden men konstaterade följande: ”Många faktorer kan dock hota uppgången, bl.a. u-ländernas skuldsituation. När de fattiga ländernas exportintäkter i ökad utsträckning går till att betala räntor och amorteringar minskar utrymmet för varuimport.

Vi kan konstatera, att tanken att vi skall låta det faktum att vi lever över våra tillgångar gå ut över de fattiga länderna inger utomordentligt starka betänkligheter ur moralisk synvinkel. Dessutom är idén att vi skall driva u-länderna in i djupare misär — och därmed också minska deras möjligheter att uppträda som köpare på världsmarknaden — djupt oförnuftig. Vi sätter alltså krokben för oss själva. Det förslag som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram är gåtfullt, inte minst 'mot bakgrund av den verklighetsbeskrivning som regeringen står för. Regeringen har genom sin utrikesminister konstaterat att u-ländernas situation har allvarligt försämrats. Man har konstaterat det långtgående ömsesidiga beroende som vi har mellan i-länder och u-länder. Ändå vägrar man att dra den rimliga slutsatsen, nämligen att behovet av biståndsinsatser nu egentligen är större än någonsin. Man låter varken hjärtat eller hjärnan tala i den här frågan, verkar det som. I stället väljer den socialdemokratiska regeringen att traska patrull efter moderata samlingspartiet. 1982 på våren föreslog moderata samlingspartiet att man bakvägen skulle krypa ur enprocentsmålet genom att räkna tidigare reservationer en gång till. Det avvisades då av riksdagsmajoriteten, däribland socialdemokraterna. 1983 på våren föreslog den socialdemokratiska regeringen exakt det som moderaterna ett år tidigare hade påfordrat. Men då var inte moderaterna nöjda med den åtgärden. Då ville moderata samlingspartiet att man klart skulle gå ifrån enprocentsmålet och anslå mindre än 1 96 av BNI. Den tanken avvisades då av socialdemokraterna. Men nu, ett halvår senare, 1983 på hösten, effektuerar socialdemokraterna den moderata beställningen. Men moderaterna är fortfarande inte nöjda. Nu vill man att vi skall pruta ännu mycket mer än regeringen står för. Jag undrar med oro: Kommer socialdemokraterna att en gång till effektuera den moderata politiken med ett års eftersläpning? Herr talman! Det moderata inflytandet på den socialdemokratiska biståndspolitiken är utomordentligt anmärkningsvärt — inte minst med hänsyn till att moderaternas argument är så svaga! Det huvudargument som moderata samlingspartiet anför för att vi skall skära på biståndet är föreställningen, att det är för vårt bistånds skull som vi lånar i utlandet, att de lånade pengarna går just till bistånd. En sådan öronmärkning kan man, precis som Stig Alemyr sade tidigare, naturligtvis inte göra! Det finns ingen som helst grund för att påstå att det är just till bistånd som de i utlandet upplånade pengarna går. Varför får vi aldrig höra en moderat företrädare stå här i kammaren och tala om att vi lånar pengar i utlandet för att kunna öka anslagen till försvaret? Varför säger aldrig moderata samlingspartiets företrädare här i kammaren att de vill låna pengar i utlandet för att vi skall kunna sänka skatterna för dem med de högsta inkomsterna här i landet? Den argumentationen förekommer aldrig! Men när det är tal om bistånd hänvisar man till utlandsupplåning. Vad det handlar om är naturligtvis att för moderata samlingspartiet är biståndet mindre angeläget än skattesänkningar för svenska höginkomsttagare. Det är därför man väljer den argumentation man för. Det är ingenting förvånandsvärt i det — det stämmer väl med moderat ideologi. Det förvånandsvärda, herr talman, är att den socialdemokratiska politiken ligger så förvillande nära den moderata på den här punkten. Nu hemfaller inte — det får jag medge — socialdemokraterna åt riktigt samma argumentation. I stället hänvisar de till budgetunderskottet. Stig Alemyr talade för en stund sedan om de många obetalda räkningarna och anförde det som motivet för att skära ned biståndet. Men det är ju inte heller något särskilt trovärdigt argument. Verkligheten är ju att socialdemokraterna på ett år har ökat statens utgifter med 40 miljarder. Det har man haft råd med. Men att stå för våra utfästelser till de fattiga i världen har man inte råd med! Det handlar inte om de många obetalda räkningarna — det handlar om att socialdemokraterna anser att bistånd är mindre viktigt än många andra saker. Biståndet har låg prioritet i den socialdemokratiska politiken. Det här har väckt förvåning. Jag skall erkänna att jag själv blev ganska chockerad när förslaget kom. Men det kanske är så att den socialdemokratiska solidaritetspolitiken handlar mest om ord. Stig Alemyr talade för en stund sedan om att socialdemokraterna var de som i alla sammanhang starkast företrädde den internationella solidariteten. Och det är nog riktigt att det är socialdemokraterna som hörs mest i de sammanhangen. Men det är i den praktiska handlingen som man ser vad solidariteten är värd. Ord mättar inga hungriga, som Olof Palme så riktigt har påpekat. Det är nu som solidaritetens verkliga innebörd kommer att testas; den kommer att testas i en votering här i kammaren senare i kväll eller i morgon. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 i det betänkande som vi nu behandlar. Jag vill bara påpeka att mitt namn på grund av ett tekniskt missöde inte finns med under den reservationen, trots att jag var med vid ärendets behandling. Jag står självfallet bakom den.

: Herr talman! Jag måste faktiskt ta kammarens tid i anspråk några minuter och bemöta Pär Granstedts fräcka och osakliga inlägg. Moderata samlingspartiet har aldrig föreslagit att några reservationer skall dubbelräknas eller omräknas. Vi har hänvisat till reservationerna och sagt att det, på grund av att det finns 1 eller 1,5 miljarder i reservationer på budgetanslaget, går att spara på biståndsanslaget utan att SIDA:s angelägna bistånd behöver dras ned — det finns pengar att tillgå. Vi har alltid redovisat våra besparingsförslag öppet för denna riksdag, denna kammare och det svenska folket och ändå fått ta emot den typ av osakliga inlägg som herr Granstedt nyss presterade här i kammaren. Jag skulle vilja fråga Pär Granstedt, som så riktigt sade att ord inte mättar — jag tycker att han själv är ett utmärkt exempel på det: Hur många hundratals miljoner är centern och herr Granstedt beredda att föreslå i ökat uhjälpsanslag i förhållande till det förslag som regeringen nu har framlagt för kammaren? Ni måste väl ändå ha räknat ut hur många hundratals miljoner det kommer att kosta att uppfylla enprocentsmålet budgetåret 1984/85! Jag skulle gärna vilja höra det. Jag skulle också vilja höra hur ni skall finansiera detta — med vilka besparingar, om ni enbart skall öka budgetunderskottet eller vilka höjda skatter ni vill föreslå. Bertil Måbrink har redan sagt att det är en skatt på de svenska företagarnas utlandsinvesteringar som vpk vill föreslå. Är det samma skatt som herr Granstedt och hans parti vill föreslå, eller vad är det ni tänker komma med?
Herr talman! Jag är naturligtvis ledsen för att Margaretha af Ugglas blev så stött i kanten av mitt anförande. Men min kritik riktade sig framför allt mot socialdemokraterna för att de så noga följde tidigare moderata anvisningar om hur man borde lägga upp biståndspolitiken. Nu hävdade Margaretha af Ugglas att idén att man med hänvisning till reservationerna skulle göra gällande att enprocentsmålet uppnås är ett socialdemokratiskt påfund. Det är mycket möjligt att det är så, och då får vi väl ge socialdemokraterna äran av den finurliga idén. Däremot är det sant som jag sade, och det bekräftade också Margaretha af Ugglas, att man med hänvisning till reservationerna föreslog besparingar. Det var alltså den teknik som man använde i sitt förslag, och sedan följde socialdemokraterna upp den. Nr 47 Sedan begär tydligen Margaretha af Ugglas att jag här och nu skall Onsdagen den presentera centerns budgetalternativ för kommande år. På den punkten 14 december 1983 måste jag nog göra henne besviken. Jag har nämligen samma rättigheter som alla andra partiers representanter, nämligen att under den allmänna motionstiden vara med och forma vårt partis budgetalternativ, och det kommer jag att göra. Men jag kan redan nu förutskicka att det budgetalternativet kommer att innehålla besparingar i förhållande till regeringens förslag, och det kommer att innehålla omprioriteringar. Genom besparingar och omprioriteringar kommer vi naturligtvis också att se till att vi uppfyller de utfästelser som vi gör här i kammaren i dag. Exakt hur många miljoner kronor det blir fråga om är svårt att säga innan man har sett regeringsförslaget, men man har uppskattat summan till 400-500 milj.kr. Det är den bedömning som kan göras. Vi får väl se i budgetpropositionen vilken exakt biståndsnivå som regeringen föreslår.
Herr talman! Jag tycker ändå det är viktigt att fästa kammarens uppmärksamhet på att ingen företrädare för vare sig centern, folkpartiet eller vpk ännu har talat om för kammaren vad uppfyllandet av enprocentsmålet enligt deras uppfattning kommer att innebära. De har inte redovisat vilka förslag till höjningar av u-hjälpen som de kommer att framlägga i januari nästa år. Det är ju inte så långt kvar till dess. Nog tycker man att dessa partier borde ha haft så stort intresse för denna viktiga fråga att de hade satt sig ned och räknat ut hur många hundratal miljoner kronor i besparing det blir fråga om. Inte minst i det mycket besvärliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i så tycker man att det bakom alla vackra, stolta och engagerade deklarationer borde ha funnits så mycken eftertanke att de kunde ha gjort en sådan uträkning.
Herr talman! Så länge som moderata samlingspartiet inte har presenterat sitt budgetalternativ för nästa år, skall man inte gå ut och begära att andra partier skall presentera sitt. Det är fullständigt orimligt. När moderaterna beskyller oss för att vara oseriösa därför att vi inte exakt och miljon för miljon redovisar vad vi vill ge i bistånd, så är det en våldsam kritik mot moderata samlingspartiets egna företrädare på t.ex. skattepolitikens och försvarspolitikens områden. När moderaterna lägger sina överbudsförslag på dessa områden, så kommer man minsann inte med fullständiga anvisningar. Moderaterna använder sig av samma teknik som vi, nämligen att totalt sett försöka göra ett sammanvägt budgetalternativ där besparingar och utgiftsökningar balanserar varandra. I bästa fall leder det till ett lägre budgetsaldo än det regeringen står för. Det är det normala hanteringssättet och det sätt som moderaterna själva använder sig av. Därför tycker jag att de också bör respektera att vi går till väga på samma sätt. Vad det handlar om nu är principfrågan om vi skall låta våra ekonomiska 165 problem gå ut över människorna i de fattiga länderna. Eller skall vi se till att vi klarar de problem som baseras på att vi lever över våra tillgångar och samtidigt vidhålla att vi har ett ansvar för att hjälpa dem som lider så mycket större nöd än vi själva gör?

Herr talman! Vi är många som känner sorg över att regeringen och utskottsmajoriteten ansett sig behöva lägga fram förslaget om att man skall frysa biståndets storlek under kommande budgetår och därmed frångå det hårt tillkämpade enprocentsmålet. På grund av inflationen blir det i realiteten en sänkning. Dollarkursen gröper ur det ytterligare på ett sätt som kanske inte diskuterats så mycket här. I själva verket påbörjades nedskärningen av biståndet under den borgerliga regeringen genom att man övergick till att beräkna 1 96 av bruttonationalinkomsten och dessutom förde över större delar än tidigare till kommersiellt bistånd. Jag påminner också om att enprocentsmålet tidigare angavs som ett etappmål. Om jag nu känner sorg över utskottsmajoritetens förslag att skära ned biståndet känner jag, herr talman, bitterhet över den ekonomiska situation som vi har hamnat i efter de sex åren av borgerligt styre — en situation som de knappast vill ta ansvar för eller ens tala om. Denna, och ingenting annat, är ju grunden till många av våra svårigheter. Trots dessa svårigheter anser vi motionärer från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, SSU och broderskapsrörelsen att enprocentsmålet bör bibehållas även kommande budgetår. Ett trendbrott, som det här skulle vara fråga om, försvårar för oss att ta oss upp igen. Dessutom talar naturligtvis sakliga skäl för ett bibehållande. Jag kan säga att vi har en stark opinion inom våra egna förbund bakom oss. Det är inte heller, som de flesta känner till, första gången som vi aktualiserar denna debatt. Sverige var bland de absolut första i världen som nådde enprocentsmålet. Vår stabila ekonomi gav oss de möjligheterna, och vi kände stolthet över detta. Jag kunde här polemisera mot herr Granstedt. Det var faktiskt under en socialdemokratisk regering som enprocentsmålet nåddes. Det är ändå värt att notera. Vi blev ett föredöme för många andra i-länder. Nu ställs frågan: Har vi råd? Det är inte bara Sverige som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Men blickarna riktar sig särskilt mot Sverige, och man undrar: Hur handlar ett av världens rikaste länder? Så var det i generalförsamlingen när det blev bekant vart Sverige var på väg. Jag citerar ur en artikel i Broderskap, där ett uttalande av Karl-Erik Svartberg, som då var svensk FN-delegat och talesman i den s.k. bidragskonferensen, återges: ”Ja, det fanns en klar besvikelse från u-länderna. Sverige har varit ett riktmärke för biståndsåtagandena och när vi nu fryser biståndet finns en rädsla att urholkningen av biståndet skall fortsätta och också få effekter på andra länders bistånd.” Jag är rädd för denna reaktion. Inom IDA, Internationella utvecklingsfonden, som ger långfristiga och billiga lån, diskuteras just nu om Sverige skall gå ned från de 3 96 som vi har bidragit med till kanske 2 270. Den diskussionen är inte klar än, men vi känner väl tendenserna. För Sveriges rykte i u-länderna har vår inställning haft stor betydelse. Man har litat på Sverige. Och trots allt, herr talman, är det viktigare hur u-länderna reagerar och vad det blir för faktiskt resultat av frysningen än vad det finns för opinion i Sverige. Vidare kanske man bör erkänna att enprocentsmålet är ett trubbigt instrument. Det säger ingenting om behoven, och det är egentligen behoven som bör styra; så är det här hemma. Behoven är alltså mycket större än vad något enprocentsmål kan täcka. Men ändå har enprocentsmålet varit en viktig hävstång, och jag hoppas att det kan bli det igen. Enprocentsmålet står kvar, säger utskottet, och avbrottet är tillfälligt. Jag noterar vad utskottets talesman har sagt på den här punkten och tar det som ett löfte. Dessutom utgår jag från att regeringen kan återkomma med en tilläggsproposition, om något speciellt läge skulle uppstå eller reservationerna inte räcka. Den vägen är ju öppen under alla omständigheter. I vår motion 139 i anledning av regeringens förslag tar vi också upp finansieringsfrågan. Jag hänvisar här till Hans Göran Franck, som kommer att beröra den frågan. Vi har menat att det är viktigt att man finansierar biståndet och att man kan göra det med ökade inkomster för staten. U-landsbiståndet måste ju kännas för människor. Så några ord om den starka opinion för enprocentsmålet som nu drar genom landet och som det tidigare har hänvisats till. Jag tycker, ärade riksdagskamrater, att det är en otroligt sund reaktion. Det finns många exempel på den — socialdemokratiska ledamöter i Tossene och Hunnebostrands kyrkosamfällighet, partidistrikt och arbetarkommuner, kyrkliga organisationer och enskilda namninsamlingar. I min egen hemkommun samlade man på ett par veckor in 1 000 namn; jag var dock inte på något sätt med om initiativet. Vi har haft olika internationella konferenser, och frågan om rättvisa har varit det mest framträdande i vad u-landsrepresentanterna har sagt. Utskottsmajoriteten säger nu att frångåendet av enprocentsmålet är tillfälligt, och jag upprepar det. Vi motionärer anser att det kommer att bli svårt att ta sig upp igen men att vi måste göra det. Därför vill vi att enprocentsmålet skall vara vägledande även för nästa års budget, som vi kommer att behandla under våren. Jag yrkar bifall till motion 139.

Herr talman! Det var när Evert Svensson kom in på historien som jag kände behov av att gå i replik. Det är alldeles riktigt att enprocentsmålet uppnåddes medan vi hade en socialdemokratisk regering, men det är också viktigt att komma ihåg att det inte uppnåddes på den tid som ursprungligen avsågs, eftersom den socialdemokratiska regeringen då inte var beredd att räkna upp anslaget i den takt som skulle ha krävts. Förgäves krävde centern och folkpartiet år efter år i början av 1970-talet en snabbare uppräkning av biståndet, för att man skulle nå upp till enprocentsmålet i tid. Detta förhindrades emellertid av socialdemokrater och moderater — samma allians som nu vill att vi i realiteten skall gå ifrån enprocentsmålet. Förmodligen var det även då det socialdemokratiska talet om solidaritet som hördes bäst över världen. Jag skulle tro det. I praktisk handling var emellertid socialdemokrater och moderater de som bromsade utvecklingen av biståndet. Det var mittenpartierna som ville ha en snabbare utveckling, en kraftfullare solidaritetshandling. Som helhet var Evert Svenssons anförande glädjande, och uppslutningen från hans partikamrater här i kammaren var också glädjande. Det visar att det ändå finns en stark opinion inom socialdemokratin för enprocentsmålet. Jag hoppas att den opinionen kommer att hålla ända fram, att den skall komma till synes även i den slutliga voteringen, som avgör om vi skall bibehålla enprocentsmålet under nästkommande år eller inte.
Herr talman! Jag tyckte att Pär Granstedt tog stora ord i sin mun. Om man skall se till behovet — och Pär Granstedt talade mycket om det — då räcker det faktiskt inte med 1 96. Jag vet inte vad Pär Granstedt syftar till i detta avseende. Men nog om detta. Det fördes många diskussioner innan enprocentsmålet nåddes. Jag sade också i mitt anförande att det inte var första gången som vi agerade från de tre organisationer jag hänvisade till. Kvar står ändå det faktum att Sverige var ett av de absolut första länderna som nådde detta mål, och det var vi stolta över som socialdemokrater.
Herr talman! Jag är naturligtvis helt på det klara med att Sverige inte kan täcka de behov som finns. Vad jag försökte peka på i mitt anförande var det orimliga i att skära ned det svenska biståndet i en situation när behoven av hjälp ute i världen växer. Det var den diskrepansen mellan verkligheten och vårt handlande som jag ville framhålla. Det tror jag säkert att Evert Svensson egentligen förstår. Jag förstår den stolthet som Evert Svensson som socialdemokrat kände när vi uppnådde enprocentsmålet. Jag som centerpartist kände samma stolthet. De flesta kände det nog som svenskar. Det är just det som gör att besvikelsen är så djup när vi står i en situation där vi förmodligen kommer att frångå enprocentsmålet.
Herr talman! För att detta inte skall bli ett vanligt käbbel, vill jag säga att det har varit bra för u-landsbiståndet att centern och folkpartiet har varit med i debatten och påverkat den i positiv riktning.
Herr talman! Jag har begärt ordet för ett mycket personligt kort anförande. I går eftermiddag var jag efter ett ärende i Gamla stan på Mynttorget och hälsade på och växlade några ord med de få demonstranter som stod där och protesterade mot en frysning av u-hjälpsanslaget. När jag gick därifrån för att gå till riksdagshuset, gick jag och reflekterade. Jag gjorde två reflexioner, som jag vill delge er, kamrater här i kammaren. Den första reflektionen gällde de många hundra tusen människor — ja kanske miljoner människor — som dessa få demonstranter på Mynttorget representerade. Det är människor som genom missionsoffer, genom bidrag till hjälporganisationer eller på annat sätt i praktisk handling har visat solidaritet med de fattiga folken. Den andra reflexionen är denna. När jag blev riksdagsledamot sade min nu avlidna mor till mig: ”Jag kan inte ett enda dugg om politik, Karl Erik, så jag kan inte ge dig några råd. Men en sak vill jag varmt vädja till dig om. Rösta aldrig för något som gör det sämre för de fattiga i världen.” Det rådet gick jag och tänkte på i går eftermiddag. Jag nämner det därför att jag tror att min mor representerade väldigt många människor som känner, verkligen engagerat, för de stora människomassorna som lider av fattigdom och svält. Vad vi framför allt är bekymrade för om utskottets förslag går igenom är om olika projekt skall bli lidande. När jag nämner projekt, talar jag inte om de stora SIDA-projekten. Utrikesministern har klart sagt ifrån att dessa åtaganden klarar vi. Nej, jag tänker på små projekt som drivs av organisationer men som är beroende av ekonomiskt stöd. Jag vill ta några exempel. För något år sedan hade jag själv möjlighet att vara i Zaire och ta del av det hälsovårdsprojekt som drivs där. Jag har haft möjlighet att kontinuerligt följa utvecklingen sedan dess, och jag vet att man har stora ekonomiska problem att klara detta projekt. Det var säkert flera här i kammaren som läste vad Sven-Erik Grön, föreståndare för Pingstmissionens u-landshjälp, skrev i tidningen Dagen. Han påpekade att det finns områden där man med mycket små insatser kan göra väldigt stor nytta. Han säger: ” Bristen på rent vatten är ett av de mest akuta behoven i U-länderna. Varje dag dör 25 000 människor till följd av det. Att ordna med vattenförsörjningen är därför en stor missionsinsats. Det kan gälla att borra brunnar. Men ibland kanske det inte behövs mycket mer än att leda vatten från en frisk källa till någon by.” Vi vet ju alla att stora summor insamlas på frivillig väg och kanaliseras ut till u-länderna. Genom svenska kyrkans och frikyrkornas u-landsmissioner samlades under förra året in ca 160 milj.kr., genom Lutherhjälpen ca 70 milj.kr., och genom Röda korset totalt ca 100 milj.kr. i varor och penningmedel. Så tillkommer IM, Rädda barnen och andra hjälporganisationer. Sannolikt uppgår de frivilligt insamlade medlen till ca 400 milj.kr. Det är en siffra som har nämnts flera gånger tidigare här i debatten, men då i omvänd riktning; det är ungefär den summa som frysningen innebär i nedskärning. SIDA:s anslag till organisationsprojekt var förra budgetåret 190 milj.kr., och om jag är rätt underrättad är innevarande budgetår det 215 milj.kr. Nu vet jag att någon säger att det där skall vi diskutera när budgeten behandlas. Ja, det vet jag också, men det hör till den här bilden. Utrikesministern har ju pekat på projekt som kommer att fullföljas trots frysningen, och därför vill jag föra in detta i debatten. För många människor som är engagerade betyder det så mycket att inte dessa områden drabbas av frysningen. Det är ju så att ungefär hälften av anslaget går via missionsorganisationerna, och vi vet att de behöver pengar för att följa den besvärliga kostnadsutveckling som jag har nämnt. Man har fått skjuta åt sidan vissa projekt på grund av penningbrist. Pingströrelsen har skjutit åt sidan mycket kända projekt därför att man inte kan fullfölja dem — behjärtansvärda saker. Skälet till min fråga och till att jag begärde ordet i denna debatt är att det vore värdefullt att få en deklaration av utrikesministern att det speciella organisationsanslaget, som kanaliseras direkt ut i biståndsarbetet, inte kommer att minska.

Herr talman! Karl Erik Eriksson och flera andra talare har hänvisat till folkrörelsernas arbete. Man har också åberopat olika manifestationer som har gjorts av organisationer runt om i landet. Jag finner det angeläget att uttrycka min stora glädje över det intresse som organisationerna visar — inte bara i ord utan också i handling. Dessa religiösa organisationer, fackliga organisationer, ungdomsorganisationer osv. gör en stor insats när det gäller att komplettera det statliga engagemanget. Till följd av den frivillighet som organisationerna arbetar med gör de det också ofta till en lägre kostnad än vad vi kan åstadkomma. Därför är det ett stort intresse för regeringen att fortsätta att stödja organisationerna. Jag känner glädje över det stora antal brev och meningsyttringar som jag har tagit emot. Jag har också svarat på dem.

Det räknar vi såsom ett led i den effektivisering av biståndsinsatserna som regeringen har talat om i sin proposition.
Herr talman! Jag är tacksam för denna meningsyttring från utrikesministern. Jag förstår att det inte går att spika fast hur stor höjning man kan göra. Men viktigt är att det fanns en klarhet i utrikesministerns anförande, som jag tolkar på det sättet att han förklarar att frysningen inte skall verka i detta fall utan det finns möjlighet till en minskning av den penningvärdeförsämring som är så belastande för u-hjälpsarbete. Jag delar utrikesministerns uppfattning — det framgick av mitt anförande — att de pengar som kanaliseras genom missionsorganisationer och frivilliga hjälporganisationer är de mest väl använda pengarna av alla pengar som förekommer i vår u-hjälp. Därför är det viktigt att regeringen har denna principiella inställning, och jag är tacksam för den.

Herr talman! En enhällig riksdag antog 1968 enprocentsmålet som en miniminivå för det svenska u-landsbiståndet. Detta var en reform som inte minst arbetarrörelsen kämpade hårt för. Målsättningen för u-hjälpen blev en hjärtefråga för väldigt många människor i den internationella solidaritetskampen. I propositionen sägs att åtgärden att frysa biståndet ”får betecknas som tillfälligt”. Men isamma proposition anges att ambitionen är att ”på sikt höja anslagen i syfte att åter uppnå enprocentsnivån”. Skillnaden i ordval skapar osäkerhet om hur långvarig frysningen kommer att bli. Det har i andra sammanhang sagts från regeringen att det kommer att ta många år, innan vi kan blåsa faran över beträffande budgetunderskottet. Risken för att frysningseller återhämtningsperioden kan bli alltför långvarig är påtaglig. Ty enprocentsmålet bör enligt propositionen uppnås först när den ekonomiska situationen medger det. Då det gäller u-landsbiståndet vet vi, som Evert Svensson redan har framhållit, att urholkningen påbörjades under den borgerliga regeringens tid. En stor del av det svenska biståndet betalas, som sagt, i dollar. Den svenska kronans köpkraft i förhållande till dollarn har minskat med omkring 50 96 under den senaste treårsperioden. Det betyder att köpkraften hos de medel som avsatts för den del av biståndet som skall betalas i dollar har reducerats till hälften. Det här är inte vårt fel, säger utrikesministern, men det är en viktig realitet som måste beaktas när vi skall bedöma värdet av våra biståndsinsatser. En frysning av u-landsbiståndet i kronor räknat innebär att biståndet minskar i takt med inflationen. Jag noterade emellertid att Stig Alemyr här i dag förklarade att ”0,93 96 är den lägsta nivå vi kan acceptera”. Det vore av värde, om utrikesministern uttalade sig om detta. U-ländernas ekonomiska situation har under senare tid drastiskt försämrats, som utrikesministern framhållit i sitt interpellationssvar. Jag fäste mig också vid att utrikesministern sade att u-länderna försatts i en akut ekonomisk kris. Den viktigaste slutsatsen i svaret var att den bräckliga sociala och politiska situation som nu råder i u-länderna är grogrund för militära omvälvningar och stormaktsingripanden. Krigsrisken tilltar. Det har redan förekommit ca 150 väpnade konflikter med ca 30 miljoner dödsoffer sedan andra världskriget. Ett starkt och generöst u-landsbistånd från Sverige och andra länder är ett viktigt led i kampen för fred. Världsbankschefen William Clausen, som nyligen besökte Sverige, sade enligt en tidningsartikel den 16 november 1983 att det blir svårare, om Sverige minskar sin andel av u-landsbiståndet, för det betyder att andra måste öka sina andelar. Men om Sverige lämnar sin ledande roll får andra länder träda fram och överta ledarskapet, tillade han. Det finns emellertid en påtaglig risk för att Sveriges frysning av ulandsbiståndet leder till att andra länder i stället följer Sveriges exempel, särskilt om frysningen eller minskningen skulle upprepas för ytterligare ett eller flera budgetår. Visst är en ekonomisk återhämtning i i-länderna en förutsättning för att förhållandena i u-länderna skall förbättras. Visst behövs en förbättring av den svenska ekonomin för förstärkta solidaritetsinsatser för behövande u-länder. Men trots allt är våra ekonomiska resurser och vår finansiella ställning så oändligt mycket bättre än u-ländernas. Det är därför inte försvarligt att i denna situation på u-landsanslaget göra en besparing som får så pass stora negativa verkningar, inte bara för u-länderna utan också för vår egen del. Det är min övertygelse att det inte bara kan skada vårt politiska anseende utan också våra ekonomiska relationer med den tredje världen, åtminstone på längre sikt. I motion 139 anges att det är nödvändigt att finna finansieringsvägar för att biståndsvolymen skall motsvara 1 96 av bruttonationalinkomsten. Det sägs också att dessa finansieringsvägar skall verka utjämnande i ekonomiskt avseende här i vårt land.

Reservanterna avstyrker motionen utan att själva anvisa några finansieringsvägar. Utskottsmajoriteten säger att de negativa verkningarna för mottagarländerna bör kunna dämpas genom att biståndets kvalitet och effektivitet förbättras. Av intresse är att de negativa verkningarna inte bestrids. Det är också att märka att de enligt utskottet endast skulle dämpas men inte undanröjas. Detta kan inte heller ske genom en hänvisning till ett överskott, som finns, av outnyttjade anslag. Stig Alemyr har sagt att detta outnyttjade anslag uppgår till 1,5 miljarder. Det torde vara en för hög uppskattning. Huvuddelen av det outnyttjade anslaget, som inte avser katastrofhjälp, är redan intecknat i SIDA:s planering. Det har gjorts utfästelser om det till olika mottagarländer. Det är av betydelse att dessa varningssignaler kommer till uttryck från socialdemokratiska ledamöter i kammaren. Vi representerar en stark opinion i arbetarrörelsen och inom den internationella solidaritetsrörelsen. Vi gör det i det goda uppsåtet att vara pådrivande i denna fråga. Oavsett utgången vid behandlingen av detta ärende är en frisk och öppen debatt av stort värde för att uppnå den målsättning som alla inom vårt parti innerst inne eftersträvar och vill slå vakt om, nämligen enprocentsmålet för biståndet. Det är inte nödvändigt att först spara på utgiftssidan för att därefter nå enprocentsmålet vid en obestämt senare tidpunkt, utan det är i stället möjligt att redan nu uppnå enprocentsnivån genom att förstärka statens inkomster. Det kan, som jag tidigare framhållit, ske genom skattehöjningar på arv, förmögenhet och/eller lyxvaror, främst kemisk-tekniska preparat. Små länder som Norge och Holland har redan överskridit enprocentsmålet. Vi har inte sämre möjligheter och resurser än dessa länder. Sverige måste återta sin tätplats som ett föregångsland för en progressiv u-landspolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 139.
Herr talman! Svenskt bistånd till fattiga länder är både nytt och gammalt. Det kan sägas vara nytt därför att svensk statlig biståndspolitik inte har haft etablerade former i mer än drygt 20 år. 1962 inrättades nämnden för internationellt bistånd som sedermera avlöstes av biståndsorganet SIDA. Men svenskt biståndsarbete har också traditioner och anor sedan förra seklet. Det var då svensk mission gick ut i praktiskt och konkret ulandsarbete, en tradition som nu mer än 100 år senare kanske är mer aktiv än någonsin. Våren 1968 beslöt riksdagen efter flera års debatt och aktiv opinionsbildning, inte minst från politiskt liberala krafter, att en långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet skulle upprättas, innebärande att man skulle nå upp till en biståndsvolym motsvarande 1 20 av BNP. Bakgrunden var att riksdagen 1962 hade fattat ett principbeslut att Sverige skulle lämna ett växande bistånd till de s.k. underutvecklade länderna. I ett brev i mars 1968 utfäste sig Sverige till FN att stegvis under tre år kraftigt höja det svenska biståndet, och 1971 gjordes en ny utfästelse gentemot FN. I mitten på 1970-talet uppnådde Sverige som första industriland FN:s biståndsmål. Från folkpartiets sida har vi medverkat i detta delvis tunga arbete. Biståndspolitiken har aldrig backats upp vare sig av egensinniga personer eller de politiska lycksökarna. Det fanns ändå i Sveriges riksdag ett tillräckligt starkt intresse för att frågan skulle drivas vidare. Vid riksdagens u-hjälpsdebatt i maj 1968 sade dåvarande utrikesministern att riksdagen ”ställer sig — därom är jag förvissad — i dag enhälligt bakom en politik som syftar att visa vårt folks känsla och solidaritet med de fattiga folken. Den politiken förestavas också av övertygelsen att vi lämnar ett bidrag i kampen för att uppnå och vidmakthålla fred i världen.” Vidmakthålla fred i världen, sade den dåvarande utrikesministern. Till hans kollega i dag, herr Bodström, skulle man kunna säga att om utvecklingsbiståndet betecknas som en fredsinsats skulle det omvänt kunna bli att freden undermineras om vi tar steg på den väg som regeringen föreslår. Vi skall stå för det vi lovat, sade utrikesministern i sitt första inlägg i dag. Nominellt gör man det, så på det viset är det riktigt, men när det gäller löftet om enprocentsnivån sviker regeringen. Ett annat argument från regeringens talesman var att vi skall så snart vi kan försöka komma tillbaka till enprocentsmålet. Han sade att ökar vår tillväxt, så ökar det våra möjligheter att ge bistånd. Det är naturligtvis i sak riktigt, men det är väldigt sällan man hör socialdemokrater framföra ett sådant argument. Det kommer oftare från högerhåll. Ambassadör Inga Thorsson sade i ett anförande 1970 beträffande biståndspolitiska insatser: ”Vi får inte låta det stanna vid ord. Vi måste vidta åtgärder ide enskilda länderna som garanterar resultat. Dessa åtgärder måste ständigt omprövas och förbättras.” Det är, herr talman, ord som har hög aktualitet också i dag. Några socialdemokrater i denna kammare har tagit allvarligt på det här. Tyvärr ser de ut att vara för få för att förhindra den koalition av socialdemokrater och moderater som tänker gå på en nedrustningslinje. Vår svenske statsminister Olof Palme har varit ute i världen och gjort betydelsefulla insatser, inte minst opinionsmässigt, till förmån för en utjämning i världen. Han har hållit många eleganta och lysande tal, både här i Sverige och på annat håll, tal där han har slagit fast hur viktigt det är att i praktisk handling visa att solidariteten bär. Politik är att vilja, har ju Olof Palme sagt. Men nu blåser det andra vindar. Det är tragiskt att konstatera att den viljestyrkan inte räckte till för Olof Palme den här gången. Han har fallit undan för snäva och egoistiska intressen. Det svenska biståndet är f. ö. inte så stort och omfattande att det kan påstås lösa de många och svåra problem som världens fattigdom och ojämlikhet utgör. Bekymret är att när vi minskar det svenska biståndet kan det bli en lång tid med neddragningar av just våra insatser. Evert Svensson sade att han hade en förhoppning om att det skulle komma en tilläggsbudget. På den punkten är jag pessimistisk efter att ha lyssnat till utrikesministern här i dag. Regeringens talesman har inte gett några förhoppningar om en särskild tilläggsbudget. Men jag noterar ändå det svar som tredje vice talman Karl Erik Eriksson fick av utrikesministern beträffande de frivilliga organisationerna. Den noteringen måste jag uppfatta som ett klart löfte. Skulle riksdagen bifalla regeringens förslag kommer mer eller mindre reaktionära krafter i andra industriländer att utnyttja detta för att hålla bistånden så små som möjligt. Att det är på detta sätt bekräftas av några uttalanden. Rutherford Poats, ordförande för OECD:s biståndskommitté DAC säger: ”Sverige har länge varit en av de främsta biståndsgivarna. När landet nu överger sin frontposition visar det andra att det inte längre vill försvara biståndet mot den ekonomiska krisen.

En massiv protestkör har hörts också i vårt land. Under innevarande dygn fastar ärkebiskopen tillsammans med ett tjugotal samfundsoch kyrkoledare för att visa sin solidaritet med mottagarna av biståndet och sitt avståndstagande mot förslaget. Jag vet att många av oss i denna kammare dessutom har fått direkta reaktioner från många människor som är besvikna över vad de med rätta uppfattar som regeringens svek. Det är inte bara i riksupprop och i cirkulär från biskopar, kyrkor, ideella organisationer, fackliga rörelser, kvinnoförbund och ungdomar som detta kommer, utan det är också från våra hemorter. Många är de brev som har kommit till mig från Dalsland, Vårgårda, Asklanda, Lerum och Alingsås, för att nämna några. De har alla ett gemensamt: Slå vakt om biståndet, slå tillbaka de krafter som tappat sinnet för proportioner. Världens fattigaste lever under så hemska umbäranden, och detta drabbar huvuddelen av u-ländernas befolkning. Det går inte att jämföra det med svenska ekonomiska balansproblem eller den svenska vällevnaden. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att biståndet utformas både långsiktigt och noga genomtänkt. Oavsett storleken är kravet på att använda pengarna till mesta möjliga nytta alltid aktuellt. Att ett och annat misstag görs på det biståndspolitiska området får inte tas till intäkt för att vi gör mindre. Vi skall göra insatsen bättre, och vi skall göra mer. Sverige är inte längre bäst när det gäller biståndsinsatser. Föregående talare nämnde att Holland ligger före oss, och Norge är på väg att rejält dra ifrån oss då man ökar sitt bistånd under innevarande år. Sverige tappar tempo, och det kommer inte att finnas pengar för nya projekt som man så väl skulle behöva introducera. Det senare sagt av en SIDA-tjänsteman som jag talade med häromdagen. Det är ju inte så att fattigdomen och nöden i världen har minskat bara därför att vi i Sverige har levt över våra tillgångar. Det är inte de fattiga som skall ta på sig bördan av svensk ekonomisk obalans.